Herr talman! Vårt samhälle har det senaste århundradet utvecklats i en rasande fart, och fastän det nog har funnits många som har varit tveksamma till vart det skulle bära hän är det först ganska nyligen som vi har nått en gemensam förståelse för de problem som industrialiseringen har fört med sig: det enorma resursslöseriet, som har lett till en utarmning av vår planet, förödelsen av naturen genom utsläpp av gifter till luft, mark och vatten, problemen med avfallshanteringen. Vi är i dag överens om miljöproblemens oerhörda omfattning, men när det gäller åtgärder har vi ännu inte hunnit så långt, särskilt inte om vi ser det i ett internationellt perspektiv. Vi befinner oss ännu bara i början av bromssträckan, och vi har långt ifrån slagit in på någon ny väg. Ändå är det det som vi måste göra. Vi kommer i längden inte att kunna klara av miljöproblemen genom att begränsa och rena utsläpp — vi måste förändra de grundläggande strukturerna, vi måste basera produktion och verksamheter i samhället på fungerande kretslopp. Det hjälper inte att vi lägger hårda krav på utsläppen genom avloppstunnlar och skorstenar om vi inte förmår ställa samma krav på produkterna som går ut genom huvudingången. När skall vi t.ex. på allvar börja diskutera en helt annan hantering av avloppet, både det industriella och det kommunala? Det är en gigantisk omställning som behövs, men ännu så länge fortsätter vi slentrianmässigt att använda hav och sjöar som mottagare av avlopp. Jag vill yrka bifall till reservation nr 35, där vi tar upp nödvändigheten av att utveckla alternativ till den kommunala avloppshanteringen, nödvändigheten av att satsa på andra system än de vattentoaletter som i dag är det huvudsakliga sättet att ta hand om vårt avlopp. Om miljön kunde räddas med hjälp av stora ord, om det räckte att anta planer och sätta upp ambitionsnivåer, skulle vi i dag förmodligen inte ha några problem. Men tyvärr är det inte så enkelt. Jag tror att vi när vi diskute 83 rar miljöfrågor här i riksdagen kanske borde lägga ned mer av vår tid på att diskutera vad som har blivit effekterna av våra tidigare beslut. Jag tror också, herr talman, att det skulle vara välgörande för miljödebatten, om vi ägnade mer tid åt att diskutera hur vi i grunden skall förändra samhället och hur vi kan delta i det internationella arbetet så att denna strävan främjas. Hur kan vi delge utvecklingsländerna våra erfarenheter, så att de kan undvika industriländernas katastrofala misstag? Det kan inte hjälpas att jag ibland får en känsla av att de stora orden i talarstolarna — t.ex. i kammarens talarstol — döljer en grundläggande oförmåga eller ovilja att hantera de grundläggande problemen, att produktionen och samhällslivet inte organiseras utifrån människors behov utan utifrån företagens behov av vinster. Jag vill inte göra anspråk på att ha några färdiga svar på de svåra frågorna, men jag tycker att det är en dimension som alltför ofta saknas i miljödebatten. Det internationella miljöarbetet är just ett sådant område där vi måste hitta nya vägar. Att Sverige tar initiativ till en internationell räddningsplan för Östersjön är ett förslag som tyvärr inte har vunnit gehör hos utskottsmajoriteten. Man hänvisar i betänkandet till det omfattande internationella arbete som redan bedrivs, t.ex. inom ramen för Helsingforskonventionen. Och visst pågår det ett omfattande internationellt arbete. Det tråkiga är bara att det samarbete som bedrivs på det traditionella sättet går så långsamt och är så svårt att genomföra i praktiken. Gjorda åtaganden uppfylls ibland inte av de avtalsslutande länderna. Det behövs alltså nya vägar. Det behövs ett mer handlingsinriktat arbete. Den utveckling som nu pågår i Östeuropa — den ökade öppenheten, omprövningen av den starka centralstyrningen, den ökade demokratiseringen — har lett till ett mycket stort intresse från andra länder och från företag för att etablera sig i Östeuropa. Den katastrofala situationen när det gäller miljön där har gjort intresset för investeringar i miljöförbättrande syfte extra starkt. En räddningsplan för Östersjön är ett sätt att på ett mer konsekvent och genomtänkt vis hantera de miljösatsningarna. Tyvärr förs i dag inte diskussionerna kring investeringar i Östeuropa med miljöintressena som utgångspunkt utan framför allt med de ekonomiska intressena som utgångspunkt. Det är följaktligen i första hand utrikesdepartementet som funderar över fördelningen av det svenska miljöbiståndet — det är inte miljöoch energidepartementet. Det förs inte heller en allmän politisk diskussion i vårt land om hur det svenska miljöbiståndet till Östeuropa skall organiseras för att man skall få de för miljön bästa långsiktiga effekterna. Inte heller har förslaget om en Östersjökonferens, som ju hänger nära samman med en räddningsplan, fått majoritet i utskottet, vilket jag beklagar. Ett bra sätt att börja ett mer konkret arbete är, tror jag, att inleda en sådan konferens och utifrån den formulera en räddningsplan. Jag vill alltså yrka bifall till reservationerna 9 och 11, som handlar om Östersjön. En annan internationell fråga som kräver en ny hantering är frågan om oljeutsläpp och föroreningar till havs. Där pågår också ett internationellt arbete, men det går ack så långsamt. Olyckor till havs med oljeutsläpp som konsekvens är en del av problematiken, men mindre känt är nog att havet får ta emot mer oljespill från den alldeles normala trafiken. Här måste Sveriges attityd i internationella sammanhang bli hårdare. Jag yrkar bifall till reservation nr 13. Jag yrkar också bifall till reservation nr 14, som berör ett annat problem som gäller olja, nämligen dumpningen av borrslam vid oljeborrning. Sådana utsläpp bör förbjudas. Jag yrkar vidare bifall till reservation nr 19, där vi yrkar att klorutsläppen för massaindustrin skall upphöra senast 1995. Anledningen till den skärpningen är att den tekniska utvecklingen nu har gjort det möjligt att upphöra med klorutsläppen. Eftersom klorutsläppen är så förödande för haven som får ta emot dem är det absolut nödvändigt att den avvecklingen görs så snabbt som möjligt. Det finns fler motioner med liknande krav, och för den händelse reservation 19 inte skulle bifallas av kammaren kommer vi att rösta bifall för andra reservationer med liknande krav. Jag vill också yrka bifall till reservation nr 21, vilket tyvärr inte framgår av utskottsbetänkandet. Det gäller alltså en avvecklingsplan för klorerade lösningsmedel. Det förekommer i dag en hel del onödig användning -— ja, det mesta är ju i ett långsiktigt perspektiv onödigt. En hel del hantering skulle tämligen omgående kunna avskaffas. Det är helt nödvändigt att ha en avvecklingsplan för klorerade lösningsmedel. Jag yrkar också bifall till reservation nr 22 som även den handlar om onödiga produkter, nämligen klorblekt hushållsoch toapapper. Det finns ingen rimlig anledning att upprätthålla en produktion som är förödande för naturen och som är helt onödig sett utifrån mänskliga behov. Jag yrkar också bifall till reservationerna 24 och 25 som handlar om klorutsläpp från annan verksamhet än från pappersmassaindustrin. Det är ju inte rimligt att lägga hårda krav på en verksamhet som ger upphov till klorutsläpp och inte ha motsvarande hårda krav på andra verksamheter. Därför är det helt nödvändigt att klorutsläppen från kylvatten vid kärnkraftverken upphör och att man hittar andra system för fartygens kylsystem, så att kloreringen inte behövs där heller. I andra sammanhang har vi också diskuterat en avvecklingsplan för klorerat dricksvatten som är en hantering som dessutom har visat sig ha hälsopåverkan på människor. Den nya väg som jag har talat om som vi måste slå in på inbegriper också en sådan sak som restaurering av våtmarker. Tyvärr har vi genom åren dikat ut våtmarkerna inom jordbruket, och nu återstår inte många våtmarker över huvud taget i jordbruksbygder. Det är nödvändigt att restaurera våtmarker, för de fungerar som kvävefällor, alltså som en sorts naturlig lever så att säga i naturen som tar hand om miljöförstörande utsläpp som annars hamnar i vattendrag. När det gäller skogsbruket är situationen egentligen ännu mer katastrofal. Där pågår utdikning fortfarande. Den är i full gång, och vi måste hitta metoder att begränsa den. Jag yrkar bifall till reservationerna 29 och 27 som handlar om möjligheten att rena de nu befintliga avloppsreningsverken. Det är möjligt att göra det mycket bättre än vad som görs i dag, men det är också en stor förändring som även är mycket kostsam. Denna stora kostnad anser vi inte skall drabba dem som i dag är anslutna till de kommunala reningsverken. Kostnaden måste slås ut över en mycket längre period. Därför är det nödvändigt att staten är med och skapar förmånliga finansieringsvillkor för denna angelägna förändring. I vår reservation har vi uttryckt att det är möjligt och givetvis nödvändigt att reducera kväveutsläppen från de kommunala reningsverken med 80 90. Det är också vår ambitionsnivå i den reservationen. Det har tidigare talats om de bristfälliga norska åtgärderna när det gäller att komma till rätta med utsläppen till norsk-svenska gränsvatten. Från vpk:s sida delar vi naturligtvis den djupa besvikelsen över att man i Norge har frångått sina ursprungliga löften i detta sammanhang. Det är bra att utskottet i betänkandet framhållit nödvändigheten av starka svenska aktiviteter för att se till att man kommer till rätta med de här problemen. Vi har dock inte velat stämma in i den kör som i första hand vill lägga ansvaret på vår miljöoch energiministern. Vi tycker att kritiken skall riktas mot dem som bör få den, nämligen mot Norge. Från vår sida medverkar vi gärna till att ytterligare skärpa kritiken. Tillsammans med andra partier här i riksdagen talar vi gärna om för norrmännen — om de inte skulle ha insett det redan — vad vi anser om deras sätt att förhala dessa reningsåtgärder som ju är nödvändiga. De kunde ju för flera år sedan ha bestämt sig för att i stället för att förbättra befintliga anläggningar satsa på att bygga nya. Det hade de inte behövt fundera över i flera år. Herr talman! Jag har inte hunnit beröra alla reservationer som vpk står bakom. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som vi står bakom samt reservation nr 21 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vatten är vårt absolut viktigaste livsmedel, det är dessutom i ett globalt perspektiv en bristvara. Ändå hanterar vi vattnet som en avstjälpningsstation. Oändligt mycket skräp har vi tippat i havet eller i våra sjöar som om vi trodde att de kunde gömma problemen åt oss. Naturskyddsföreningen har givit ut en bok. Havet heter den, och det är sannerligen ingen uppmuntrande läsning. 70 96 av jordens yta täcks av hav. Dessa hav är i dag hotade till livet; fisken dör och alla minns vi väl säldöden i Västerhavet förra sommaren. Några förbättringar är inte i sikte, utan larmrapporterna fortsätter att strömma in. Om man studerar problemen på land och tar del av miljöanalysen för t.ex. mitt eget län, Älvsborg, vilket länsstyrelsen nyligen gjort, blir man inte precis gladare. Markförsurningen är mycket kraftig. I stora delar av länet är pH-värdet under 4,2. Dessa låga pH-värden avspeglar sig också i höga aluminiumhalter och ökad rörlighet av andra metaller. 5000—6 000 enskilda dricksvattenbrunnar i länet har problem med surt vatten. Frågan om eventuella hälsoeffekter är omdiskuterad, t.ex. inverkan av aluminium på centrala nervsystemet. Minsta misstanke om effekter på hälsan borde följas av åtgärder. Livsmedelsverket tycks dock inte våga börja arbeta med problemet utan vidhåller i ställer att surt brunnsvatten inte är att — Prot. 1989/90:36 betrakta som ett folkhälsoproblem. 30 november 1990 Denna mycket oroväckande situation är naturligtvis en av orsakerna till. de många motionerna om vattenvård. Det är därför mycket oroväckande och rent av sorgligt att behöva konstatera att utskottets majoritet avstyrker samtliga motioner utom en, nämligen den motion som behandlar utsläpp i Norge mot den svenska gränsen. Vi kan visserligen påtala problemet, men vi kan inte vidta åtgärder. Det är naturligtvis väldigt bra att utskottet nu talar om att vi inte ställer oss bakom miljöministerns agerande i somras då hon skyndade till Norges hjälp och försvarade Norges brist på åtgärder. Herr talman! Jag vill yrka bifall till samtliga reservationer som miljöpartiet skrivit ensamma eller tillsammans med andra partier. Jag hoppas få stöd i miljöåtgärderna av riksdagen. Naturligtvis behöver vi en övergripande plan mot föroreningar i luft och vatten. Vi måste minska utsläppen av kväve med 70 90 och upprätta en aktionsplan mot havsföroreningar. För att klara av att minska utsläppen till havet bör vi återskapa våra våtmarker. I dag är de flesta människor medvetna om regnskogens betydelse för klimatet, men vi känner ofta inte till vår egen regnskog, nämligen våtmarkerna, som minskar med en yta som motsvarar sju fotbollsplaner i timmen. Under den tid som jag har talat här har våtmarkerna minskat med ytterligare en yta motsvarande en fotbollsplansstorlek — med statligt bidrag. I stället för att ge bidrag till att förstöra våtmarkerna borde staten köpa upp mark, särskilt i kustområdena, och skydda den. Om man studerar vattenförsörjningen i ett globalt perspektiv kan man snabbt konstatera att det är osolidariskt att spola ner en spann vatten på toaletten varje gång vi är där. Med tanke på att många kommuner står inför stora investeringar i avloppsnätet bör det vara självklart att leta efter alternativ. Mot bakgrund av den rådande miljösituationen är det ytterst märkligt att utskottsmajoriteten avstyrker samtliga motioner utom den som handlar om åtgärder i Norge. Efter Birgitta Dahls uttalande om att havsmiljön inte var så viktig öppnades riksmötet. I den regeringsförklaring som avgavs fick vi av statsministern höra att han skulle sätta omsorgen om miljön i främsta rummet — tro't den som vill! I valrörelsen sade socialdemokraterna att man tänkte bli ett miljöparti. Det har vi heller inte sett så mycket av under det år vi har varit här i riksdagen. Vad är det då utskottet gör åt denna allvarliga situation vi står inför, med nya larmrapporter varje dag? Utskottsmajoriteten hänvisar till den plan som antogs 1988 och vill avvakta den reviderade aktionsplan som skall komma 1990. Våren 1988 beslöt man om en plan som skulle leda till en varaktig omläggning av samhället i miljövänlig riktning. Är det någon som har sett en sådan omläggning? Är det inte vår skyldighet att omedelbart vidta alla de åtgärder som vi kan komma på för att rädda vår miljö? Måste vi offra människoliv innan vi kom mer till beslut — räcker det inte med sälarna och alla larmrapporter om allt fler sjuka i allergier och cancer? I morse hörde jag om en ny rapport angående oljeutsläppen från båtar. 250 000 ton olja transporteras genom Östersjön. När fartygen lämnat Östersjön och kommit ut i en mera osynlig tillvaro, rengör de sina tankar. Följderna för bl.a. sjöfågel blir katastrofala. Detta talar ytterligare för att riksdagen bör bifalla reservation 15. Genom en isotopmärkning skulle utsläppen kunna spåras och därmed ansvar utkrävas. Det kunde förhoppningsvis innebära att vi fick stopp på de här utsläppen. Folkpartiet, som ju vill framhålla sig som värnande om miljön och som också gör det i många fall, nämner inte med ett ord klorutsläppen från kärnkraftverken. Det förvånar mig. Detta är väl en fråga som även folkpartiet borde engagera sig i? Ja, vad är det som återstår? Jo, mycket av den blå-röda alliansen. Den blockpolitik som det talades mycket om under valrörelsen har vi inte sett så värst mycket av här i riksdagsarbetet. Däremot har vi sett ganska mycket av samarbete mellan socialdemokrater och moderater när det gäller att inte vidta några kraftfulla åtgärder för att förbättra miljön, t.ex. för att minska utsläppen av kväve, klor, fosfor, kvicksilver och annat.

Herr talman! Det har sagts många vackra ord hittills i den här debatten — ord, fraser och uttryck som många av oss nästan till fullo kan ställa upp på. Det handlar om hur det står till med miljön, inte bara i Sverige utan i hela världen. Det handlar också om en vilja till kamp för en bättre miljö. Det är glädjande att den insikten nu är så spridd. Men samtidigt talas det från många håll om en tröghet, att det går så sakta och att vi socialdemokrater inte vill någonting. Marianne Samuelsson sade att vi har beslutat om en omställning av samhället i miljövänlig riktning på våren 1988. Det är alldeles riktigt, men det är väl litet mycket begärt att man skall ställa om samhället på ett och ett halvt år? Vi fattade ju faktiskt beslut om att det på fyra viktiga områden måste bli en annan tingens ordning: trafik, energi, jordbruk och avfall. Varje tänkande människa måste väl inse att en omställning som har så långtgående betydelse — och som naturligtvis måste ske — inte kan ske på ett och ett halvt år. Inte kan vi ställa om energisystemet så snabbt. Och inte kan vi ställa om jordbruket så att det helt plötsligt blir miljövänligt — eller trafiken, där vi har byggt fast oss i investeringar som det måste ta tid att komma ur. Men 1988 på våren fattade vi de avgörande besluten på en mängd olika områden, och det blev inledningen både till en ny syn hos många av politikerna i denna kammare och till ett arbete mot en annan tingens ordning. I samband med miljöpropositionens behandling här i kammaren hade vi en intensiv debatt om de här sakerna. Senare, på hösten 1988, tog vi ytterligare beslut beträffande havsmiljön med anledning av algblomning och säldöd. Som många mycket riktigt har påpekat, får vi anledning att återkomma till de frågorna inom ett år, då en utvärdering av aktionsplanen mot havsföroreningarna skall behandlas. Därutöver sitter det en parlamentarisk kommitté, som skall utreda hur de olika lagar som gäller miljöskydd skall bli effektivare i arbetet för en bättre miljö. Talet om att vi sitter still på våra bakar och att det inte händer någonting skall man allt ta med en nypa salt. Alla dessa aktiviteter som de facto är på gång har föranlett delar av utskottet till en överenskommelse om en viss restriktivitet i fråga om yrkanden och reservationer. Därför kommer jag — i varje fall i mitt första inlägg — bara att beröra de större, övergripande frågorna. I Sverige är vi stolta över våra glittrande sjöar och vattendrag, våra vackra stränder och blåa innanhav. Som det har sagts förut, är vattnet en förutsättning för livet. Det är en del av vår välfärd. Därför är det självfallet viktigt att skapa en sådan politik att våra vatten inte förgiftas. Vi har också en lång tradition av debatt på detta område från 30-talet, då man började inse att giftiga industriutsläpp orsakade massdöd av fisk, fram till 60 och 70-talens begynnande insatser på vattenvårdens område. Den traditionen fortsätter, och det ansvar som politiker från alla partier känner har inspirerat en mängd motioner i frågan. Trots vår överenskommelse om restriktivitet i fråga om reservationer, finns det över 30 — större och mindre. I reservation 1 följer reservanterna upp ett antal motioner som föreslår en övergripande plan mot föroreningar i sjöar. Majoriteten avvisar detta med motiveringen att man först behöver samla kunskap för att kunna göra en sådan plan. Jag delar Karin Starrins uppfattning att denna kunskap inte finns samlad i dag, och så länge vi inte har den kan vi inte göra upp någon plan. Reservation 3 vill ha ett program mot havsföroreningarna. Reservation 4 tar upp Kattegatt specifikt. När riksdagen fattade det stora miljöpolitiska beslutet för ett och ett halvt år sedan, redovisades en lång rad åtgärder för att begränsa utsläppen av de mest miljöfarliga ämnena. Åtgärderna skulle följas upp, och man skulle forska om den marina miljön samt fortsätta det internationella arbetet för att minska föroreningarna i våra angränsande hav. Efter detta har miljöavgiftsutredningen tillsatts, som har lagt fram ett delbetänkande. Vi har också beslutat om omfattande åtgärder för att minska jordbrukets negativa inverkan på vår miljö. Allt detta tillsammans är en betydelsefull början på en varaktig omläggning av samhället i miljövänlig riktning. Fortsatta steg kan tas när naturvårdsverkets reviderade plan mot havsföroreningar behandlas. Denna plan kommer att presenteras senast den 30 mars 1990. Därför anser vi att det i dag inte finns någon anledning att ta ställning till de specifika krav som framförs, och därför yrkar jag avslag på reservationerna 2-6. I reservationerna 7 och 8 tas behovet av ytterligare våtmarker upp. Vi har naturligtvis ingenting principiellt emot detta, men vi menar att de åtgärder som behövs redan är vidtagna, så att kraven har tillgodosetts. Detta redovisas som sagt i betänkandet. Som vanligt, skulle jag vilja säga, tas i ett stort antal reservationer de internationella förhållandens upp. I utskottet hade vi också en liten diskussion om hur det egentligen förhåller sig med de internationella frågorna. Hur aktiv är vår miljöminister m.fl. ministrar, och vilken roll spelar Sverige? Det finns förstås i samtliga reservationer ett drag som går ut på att det görs för litet av Sverige på detta område. Därför tycker jag att det är mycket bra att det på nästan fem sidor i betänkandet redovisas vad som görs. Det framgår också hur många och hur långt gående insatser som Sverige de facto bidrar med. Jag skall be att få göra ett axplock bland insatserna. Det finns någonting som heter Helsingforskonventionen. Den trädde i kraft 1980, och den omfattar Bottniska viken, Bälten och Västerhavet upp till Göteborg-Skagern. Konventionen behandlar framför allt föroreningar från landbaserade källor, långväga transport av luftföroreningar samt sjöfartsoch bekämpningsfrågor. Dumpning är förbjuden inom området. Vid en konferens 1988 kom man överens om att utsläppen för vissa viktiga ämnesgrupper skall reduceras med ca 50 96 före år 1995. De skilda staterna förväntas redovisa sina nationella planer mot luftföroreningar kommande år. Det finns också någonting som heter Pariskonventionen som trädde i kraft 1978. Den omfattar Nordsjön och Nordostatlanten och avser utsläpp från landbaserade källor. Man arbetar särskilt med farliga substanser, t.ex. kadmium, kvicksilver och vissa stabila och miljöfarliga organiska ämnen samt stabila oljor och föroreningar av petroleumkaraktär. För detta finns det rekommendationer om begränsningar i utsläppen. Vidare finns det någonting som heter Oslokonventionen. Den kom till stånd 1971 och omfattar samma geografiska område som Pariskonventionen, men behandlar frågor som har med dumpning och förbränning till havs att göra. Det gäller särskilt vissa ämnen, t.ex. klorerade organiska ämnen, cancerframkallande, kadmium och kvicksilver. Så har vi Nordsjökonferensen, som hölls på ministernivå 1987. Här spelade Sverige en aktiv roll. Man kom överens om att utsläpp av kadmium och kvicksilver skall begränsas med 50 76 mellan åren 1985 och 1995. Utsläppen av arsenik, koppar, krom, bly, nickel och zink skall begränsas så långt möjligt, utsläppen av närsalter likaså. Från 1989 får avfall inte dumpas i Nordsjön utom i undantagsfall. Förbränningen till havs skall minska och helt upphöra före utgången av 1994. En nordisk miljökonvention undertecknades 1974. Den syftar till att söka likställa den nationella lagstiftningen. Jag vet att man så sent som denna månad diskuterade åtgärdsplanen mot föroreningar av den marina miljön. Det gjorde man på Åland i samband med Nordiska rådets möte. Förutom dessa formella avtal träffas det bilaterala avtal. Det finns sådana avtal mellan Sverige och Danmark, mellan Sverige och Norge och mellan Sverige och Finland. Dessutom finns det en konvention som heter IMO-konventionen och som reglerar oljeutsläpp från fartyg. Jag vill därför påstå att talet om att vi är inaktiva, att det inte har vidtagits åtgärder eller att det inte görs någonting just nu inte är sant. Det görs väldigt mycket. Vår miljöminister är mycket aktiv under sina resor till andra länder och till andra länders regeringar. Som framhållits här i dag har utskottet dessutom gjort ett tillkännagivande angående insatser i de svensk-norska haven. I flera reservationer tas den viktiga frågan om utsläpp av klorerade organiska föroreningar upp. När vi behandlade frågan i samband med den stora miljöpolitiska debatten våren 1988 beslutade vi om åtgärder för att nivån på utsläppen skulle uppgå till högst 1,5 kilo klor per ton massa. Åtgärderna = Prot. 1989/90:36 skall vara vidtagna senast 1991. Målet är att utsläppen helst skall elimineras. 30 november 1990 Det är möjligt att ambitionerna kan sättas högre, men vi väntar på besked. IG från den myndighet som är vårt handläggande verktyg beträffande sådana här saker, nämligen naturvårdsverket. När naturvårdsverket kommer med sitt förslag till ny åtgärdsplan mot havsföroreningar, finns det ett underlag för att ta ställning till den slutliga avvecklingstakten. Därför yrkar jag avslag på reservationerna 18-20. I flera reservationer tas kvävereduktionen vid kommunala reningsverk upp. Vårt tidigare beslut går ut på följande. När det gäller kustområden som är särskilt påverkade skall reduktionen uppgå till 50 96 senast 1992, och när det gäller övriga kustavsnitt skall en reduktion på 50 96 ske före 1995. Naturvårdsverkets åtgärdsprogram kan komma att visa en högre ambition, men låt oss avvakta planen. Jag yrkar avslag på reservationerna 26-28. Det här var, herr talman, en ganska tråkig redovisning för sakernas tillstånd, men ibland är det nödvändigt att göra en sådan här översikt för att så att säga bevisa att det faktiskt pågår verksamhet, även om som nu samtliga motioner utom en har blivit avstyrkt. Socialdemokraterna upplever att problemet i detta fall är att delar av oppositionen ofta av, skulle jag vilja säga, populistiska skäl alltid vill gå litet längre, alltid vill ge litet mer och alltid vill tidigarelägga litet mer. Jag tror inte, herr talman, att den typen av förslag och debatt gagnar saken. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Margareta Winberg sade inledningsvis att man ju inte kan förvänta sig att man på ett och ett halvt år skall kunna ändra ett samhälle. Eftersom vi beslutade 1988, kan man inte se så mycket ännu. Sedan nämnde hon energipolitiken som exempel. Enligt min mening var det ett illa valt exempel, för är det någonstans där man tydligt ser hur bristfälliga politiska beslut försenar utvecklingen är det på energipolitikens område. Här har regeringspartiets oförmåga att fatta beslut, styra och tala om vad som skall hända klart visats. Margareta Winberg talade om den tråkiga debattstilen som går ut på att alla slår sig för bröstet och hela tiden försöker placera sig några procent högre än andra för att visa sig bäst i miljöfrågan. Jag kan hålla med om att det är en tråkig debatt, och jag tror också att det är den sortens debatt som bidrar till politikerförakt. Därför var det synd att Margareta Winberg inte berörde vissa av de frågor som jag tog upp i mitt inledningsanförande, t.ex. detta att vi kanske borde ägna oss mer åt att diskutera och utvärdera våra tidigare beslut. Problemen när det gäller miljön har mycket att göra med vårt samhälles grundläggande strukturer och att vi ännu inte har kommit åt dessa problem. Vi diskuterar fortfarande alltför mycket om reduktion av effekterna av utsläpp. När det gäller våtmarker måste jag säga att Margareta Winberg förvånade mig med att säga att det som föreslås i motionerna och det som det finns 91 reservationer till förmån för redan har beaktats. Men då var det konstigt att vi i utskottet inte kunde få en redovisning från naturvårdsverket — om det nu är så att man redan har gått igenom vilka våtmarker som kan restaureras. Jag tycker att Margareta Winberg skall visa var genomgången finns, så att vi andra kan få ta del av den. Margareta Winberg talade också om det internationella arbetet och redovisade en lång rad olika samarbetsorgan och konventioner som hanterar de internationella frågorna. Man kan ju få intrycket att Margareta Winberg och de andra socialdemokraterna är nöjda med det internationella arbete som pågår. Jag skulle vilja fråga: Delar inte Margareta Winberg uppfattningen att det måste finnas brister i det internationella arbetet, eftersom det är så svårt att mäta resultatet och eftersom arbetet är så litet handlingsinriktat? Eller är ni verkligen nöjda med det sätt på vilket det internationella arbetet på miljöområdet bedrivs i dag.

Herr talman! Nog kom vi överens om, Margareta Winberg, att stor restriktivitet skulle råda i fråga om reservationer. Folkpartiet följde också denna överenskommelse, som jag påpekade inledningsvis. Men nog är Margareta Winberg litet väl restriktiv med att kommentera t.ex. reservation 4, när hon bara talar om vad rubriken är, kort och gott Kattegatt. Inte med ett ord förklarar Margareta Winberg varför regeringen inte kan tänka sig Kattegatt som ett miljöskyddsområde. Vi vet, bl.a. via länsstyrelsens naturvårdsenhet i Halland, hur läget är, vad det beror på och vilka åtgärder som kan vidtas. I stället för svar på frågorna kommer det långa haranger om innehållet i internationella överenskommelser. Men hur skall det nu gå till att förverkliga dessa? frågar man sig. Åtgärden kan ju inte vara att stoppa in långa uppräkningar i internationell konventionstext eller att resa världen kring. Det räddar inte miljön. När vi i oppositionen lägger fram konkreta förslag om hur det hela skall förverkligas, kommer bara ett kort avfärdande om att avvakta. Nej, fortfarande klarar inte Margareta Winberg av att svara på de alltmer besvärliga frågorna, t.ex. dem jag ställde inledningsvis i mitt första anförande. Ge en liten mellanlägesrapport om hur långt regeringens arbete kommit med att följa riksdagens beslut att verka för en Nordsjökommission! Det kanske inte är så hängivet arbete när allt kommer omkring. Eller hur, Margareta Winberg? Eller hur är det med någon annan av de ömma tår som likt maskrosor sprungit fram ur den spräckta partitoffeln? Hur stor är miljösegern i Idefjorden, med en tre år lång fördröjning av reningsåtgärderna, när partiets seger i Norge uteblev?

Fru talman! Inte var Margareta Winbergs anförande speciellt övertygande i fråga om vad socialdemokratin vill på miljösidan. Något som gjorde mig alldeles oerhört förskrämd var hennes uttalande att först måste man ha kun = Prot. 1989/90:36 skap, innan man kan upprätta en plan. Miljöpartiet ställer gärna upp med 30 november 1990 den kunskapen, om inte socialdemokraterna ännu har fått tillräckliga insik= ZIG ter om miljöproblemen. Jag är säker på att vi skulle kunna göra en plan som verkligen innehåller de åtgärder som behövs för att rädda miljön. Är det kunskapen ni saknar, då kan vi komma med den, för den anser vi oss ha. Däremot anser vi oss inte ha majoriteten med oss när det gäller att fatta beslut. I och för sig tycker jag att det är väldigt bra att vår regering jobbar med att få till stånd internationella konventioner, men tyvärr är de ofta alldeles för svaga för att över huvud taget kunna åstadkomma vad som behövs av radikal miljöpolitik här hemma. Jag sitter själv i Nordiska rådet, och jag var med när rådet antog miljöprogram och havsmiljöprogram. Jag håller helt och fullt med Greenpeace, som säger att det nordiska miljösamarbetet har nått botten. Man kom inte fram med någonting som skulle kunna klara havsmiljöproblematiken. Det fanns inte en enda åtgärd i det programmet som skulle förbättra den situation som råder. Så det håller inte att säga att man genom internationella konventioner kan rädda vår miljö på hemmaplan. Vill man inte göra mer än de konventionerna, då blir jag verkligt oroad och känner att vi måste trycka på ännu hårdare på alla håll och kanter för att driva miljöfrågorna framåt. Det som sker stämmer ju inte ett enda skvatt med vad vi har fått höra i regeringsförklaringar om att miljön skall sättas främst. Miljön sätts inte främst i de här konventionerna. De tar hänsyn till lokala förutsättningar, sysselsättning och annat som man anser vara viktigare. Det är alltid den lägsta ambitionsnivån som gäller när man skriver konventionerna. Så jag förväntar mig faktiskt att man på regeringshåll gör mer för miljön än det Margareta Winberg här presenterar.

Fru talman! Margareta Winberg började med att framhålla att vi har sagt många vackra ord. Hon medgav också att kampen har lett till en bredare insikt om miljön och hur viktigt det är att kunskapen är spridd. Då vill jag fråga: Vad är det som gjort att man ändå i dagens samhälle har börjat diskutera miljöfrågorna mycket tydligare? Är det på grund av att oppositionen för en populistisk debatt, månntro? Vad hade hänt, Margareta Winberg, om vi vackert hade suttit tysta och lyssnat? Jag tycker att det är anmärkningsvärt i det här läget att kalla våra mycket allvarligt motiverade förslag och reservationer för populistiska inlägg i debatten. Sådana påståenden vill jag klart ta avstånd ifrån. Det är klart att det tar tid att förändra en miljöpolitik, men man måste för att bli trovärdig ändå bestämt visa en färdriktning. Visst togs det ett övergripande miljöbeslut våren 1988, som jag har förstått det. Men jag reagerar precis på samma sätt som Annika Åhnberg gör. Det är verkligen allvarligt att någon kan tycka att regeringen lever upp till talet om en övergripande omläggning både när det gäller energipolitiken och när det gäller avfallspolitiken, som jag inte kan låta bli att nämna och som Margareta Winberg var inne på. 93 Energipolitiken håller på att kantra precis åt fel håll. Regeringen saknar handlingskraft att visa åt vilket håll den vill styra. I fråga om avfallspolitiken börjar jag också tappa tålamodet. Vi har fått besked om att riksdagen skall få en proposition i de angelägna frågorna. När kommer den? Den blir uppskjuten gång efter annan. Havsmiljön har riksdagen diskuterat och också fattat beslut om. Jag vill ändå fråga om socialdemokraterna verkligen är nöjda med att i den stora frågan om haven hänvisa till naturvårdsverket och dess revidering av aktionsplanen. Man måste väl ändå tala om inriktningen i aktionsplanen. Jag vill också ha svar på mina frågor om man anser att det är trovärdigt att vi har det system som vi har när det gäller kloreringen av kylvattnet på Ringhals kärnkraftverk. Måste vi inte visa att vi kan ställa krav totalt sett på vår industri, inkl. våra egna verk? Och någon kommentar måste vi ändå få om dumpningen av oljan. Det finns förbud. Det är lätt att hänvisa till alla internationella konventioner, men vad gäller de i praktiken?

Fru talman! Först till Annika Åhnberg och även Karin Starrin när det gäller energipolitiken. Javisst, vi har fattat ett energipolitiskt beslut, och det betyder att vi skall ställa om energipolitiken. Det har vi gjort för några år sedan, och vad vi väntar på är de utredningar som skall visa konsekvenserna av att vi avvecklar kärnkraften på den tid som vi fattat beslut om i den här kammaren. Vi är överens om att kärnkraften skall bort. Då skall vi ta nästa steg, och det sker nästa år. Sedan kan jag hålla med Annika Åhnberg att vi inte är nöjda med det internationella arbetet. Vore vi nöjda, skulle vi inte ha något motiv att arbeta vidare. Men till samtliga som kritiserar oss när det gäller det internationella arbetet vill jag säga att när man arbetar över nationsgränserna är man inte ensam på spelplanen. Man har hela tiden att göra med andra länder, andra stater. Då måste vi föra en debatt och en dialog. Kan ni tala om för mig hur vi skulle gå ”hårdare fram”? Marianne Samuelsson sade att vi skulle göra andra saker, vi skulle gå hårdare fram. Vad skall vi göra då? Skall vi hota de andra länderna? Om ni inte gör som vi vill, så — —- —. Så vad då? Eller skall vi gå in och göra åtgärderna åt dem? Anders Castberger från folkpartiet ställer två frågor. Den om Nordsjökommissionen gäller också en sådan här internationell fråga. Regeringen har tagit kontakt med andra länder. Men det är precis som när det gällde internationella luftvårdsfonden för ett antal år sedan — det är inte så stort intresse från de andra länderna. Hur skall vi hantera det då? Jag har en liknande fråga som den jag ställde alldeles nyss. Vilka medel skall vi använda för att tvinga de andra länderna att gå med på det Sverige vill? Så var det diskussionerna om Norge och Norges förre miljöminister. Man stod faktiskt inför situationen att antingen göra en smärre förbättring nu, eller göra en rejäl förbättring om några år. På lång sikt måste jag nog tycka att det är vettigare att göra den rejälare förbättringen som på sikt medför en väsentlig reduktion av utsläppen. Till det kan jag tillägga att det har i detta område, i Fredrikstad, invigts ett nytt reningsverk omfattande fem kommuner. Det har också gjorts en del — Prot. 1989/90:36 andra saker, alldeles i dagarna. Så helt nattsvart och hopplöst tycker jag 30 november 1990 ändå inte att läget är. RR Till miljöpartiet vill jag säga: Vi måste naturligtvis ha kunskap. Hur skulle det annars se ut om vi skulle följa era förslag? Ni säger att ni har kunskap. Men vem skall vi tro på? När det gäller klororganiska föreningar har folkpartiet ett förslag, centern ett annat, vpk ett och miljöpartiet ett. Vem skall vi tro på? Var finns den sanna kunskapen?
Fru talman! När det gäller energipolitiken tycker jag fortfarande det är ett utmärkt exempel på hur man tror att ord i sig kan förändra verkligheten. Men det handlar också om ifall man vill ändra energisystemen och energibalansen i vårt land, att se till att gynna de andra energislagen som inte är kärnkraft. Det räcker inte med att säga att vi skall förändra energipolitiken och avveckla kärnkraften. Man måste också fatta de följdbeslut som behövs för att avvecklingen skall bli trovärdig och uppfattas som trovärdig av alla aktörer på energimarknaden i vårt land. Margareta Winberg måste hålla med om att det är uppenbart att den hittillsvarande energipolitiken inte har upplevts som trovärdig. Det är därför vi har problemen i dag med alla krafter som försöker att få bort beslutet om avveckling. Sedan frågar Margareta Winberg: Vad skall vi göra när det gäller internationellt miljöarbete, som är bättre än dessa konventioner som hon har räknat upp? Det är väl bara att läsa betänkandet och reservationerna. Förslaget om en räddningsplan för Östersjön är ju ett sådant alternativt sätt att agera. Konventionsarbetet, som handlar om åtaganden från olika länder, är en sak. Det skall vi naturligtvis fortsätta med. Men vi behöver komplettera med ett mera handlingsinriktat arbete. Jag menar t.ex. att de 300 milj.kr. som är anslagna för miljöbistånd till Polen kan komma in i ett sådant arbete. Då kan man på ett genomtänkt sätt diskutera hur de pengarna skall användas för att komma till störst nytta för miljön på lång sikt. Problemet med det internationella arbetet är ju ofta att det inte talas om några ekonomiska resurser. Och då blir det sällan verklighet av de vackra orden. Men här har vi chansen. Tyvärr är det så i dag att det finns risk att pengarna som skulle gå till miljöbistånd i stället går till företag som gör investeringar de kanske skulle gjort ändå, därför att det ändå skulle ha lönat sig för dem att göra dessa investeringar i Östeuropa. Det är just därför det är så viktigt att ha det långsiktiga miljöperspektivet på detta biståndsarbete.

Fru talman! Margareta Winberg frågar om vi skall göra åtgärderna ”åt dem” om våra internationella grannar trilskas. Låt mig nämna ett exempel. Folkpartiet har föreslagit ett skuldbytesprogram när det gäller Polen, att 95 solidariskt hjälpa varandra över gränserna. Dessutom kan vi göra det på ett konstruktivt finansiellt sätt. Men vad säger socialdemokraterna? De säger nej. När det gäller Nordsjökommissionen är vi naturligtvis införstådda med att inte alla är med på galoppen. Men min fråga rör sig hela tiden kring: Vad gör regeringen? Har regeringen inga uppslag? Kanske arbetet inte är så hängivet, som jag antydde förut. En svensk regering måste väl söka nya lösningar och göra nya övertalningsförsök? Man kan väl inte bara lämna frågorna så fort man möter litet motstånd. Nej, fru talman, Margareta Winberg skyller ifrån sig, än hit och än dit. Än skall det väntas. Än är det inte så farligt. Än skulle minsann inte ens oppositionen ha så mycket mera att komma med. Men det allvarliga är att vi har en regering med en miljöminister som inte har mer att komma med, som nästan aldrig ligger på offensiven utan nästan alltid på defensiven. När det gäller Norge kvarstår faktum att den nyss avgångna socialdemokratiska norska regeringen beslöt, trots tidigare löften till Sverige, att tillåta fortsatta utsläpp i Idefjorden från cellulosafabriken efter den 1 maj 1990 som var deadline. Åtgärderna skulle uppskjutas till 1993, och Birgitta Dahl har inte haft något att invända mot detta löftesbrott, för det är vad det är. Det går inte att rädda Birgitta Dahls politik hur länge som helst. Det tror jag att Margareta Winberg också inser. Fortfarande svarar hon inte på den fråga jag ställde inledningsvis om vad som är bäst för miljön, att avslå eller bifalla förslagen bakom reservationerna. Nå, jag skall gå ned litet i svårighetsgrad och hoppas att vi kan få fram klara besked: Har Margareta Winberg bättre förslag till miljövårdsåtgärder än de förslag som ligger bakom reservationerna? Och varför har då dessa inte presenterats? Det har bara varit ett framsläpande till motionsslakteriet.

Fru talman! Margareta Winberg slingrar sig ganska ordentligt när det gäller det vi egentligen skall diskutera, nämligen vattenvård. Det rör sig egentligen om vattenvård på vår egen planhalva, alltså här hemmavid. Det är svårt att ändra inriktningen på ett och ett halvt år, säger Margareta Winberg. Ja, det kan jag hålla med om, men om man inte ens bryr sig om att bromsa, hur skall man då kunna vända på inriktningen? Man har fortfarande samma inriktning. Man bygger nya bilgenererande motorvägar. Man planerar för dem, t.ex. en ny Svinesundsbro. Man har alltså inte på något sätt visat att man tänker bromsa för att vända inriktningen. Margareta Winberg frågar: Vad skall vi göra när vi inte får internationellt gensvar för våra villkor? Vi får väl då gå hårdare fram med våra egna problem. Där har vi fortfarande beslutsmöjlighet. Vi behöver inte ligga lika lågt som man gör i Polen och andra Östersjöstater exempelvis. Sedan måste man naturligtvis tänka sig att gå in och stötta och hjälpa de nationer som av ekonomiska skäl inte klarar upp detta själva. Och då skall vi inte ta biståndspengar från de allra fattigaste, utan plocka fram pengar från oss rika och satsa i Polen exempelvis. När det gäller Norges situation anser jag att Margareta Winberg har fel information. Man har inte från företagets håll på något vis lovat att bygga om den här fabriken. Det finns inga skriftliga löften om det. Man säger t.o.m. i sin företagsrapport att man inte planerar för att ha den här fabriken kvar. Det innebär alltså att man tänker köra så länge det går och släppa ut så mycket skit man får under tiden. Sedan stänger man, och då har man fortfarande kvar problemet med arbetstillfällena. Den räddningsaktionen var inte alls vad man förväntade sig av vår miljöminister. Sedan till frågan om den sanna kunskapen. Hur kan Margareta Winberg över huvud taget säga: Ni har ju olika uppfattningar i den här frågan, och då behöver socialdemokraterna inte bry sig om att göra någonting, eftersom det finns olika värden. Men ta då ett av de värden som är högre och som är bättre ur miljösynpunkt hellre än att göra det som socialdemokraterna föreslår, nämligen att inte göra någonting!

Fru talman! Vi har i vårt land ett stort ansvar som förebilder för andra länder. Det betonas gång efter annan att vi har en väl utvecklad teknik som vi naturligtvis också kan använda på miljöområdet. Det är verkligen viktigt att vi lever som förebilder. Jag blir mycket besviken när jag hör att Margareta Winberg är beredd att ge upp och säger att vi genom vårt internationella samarbete inte kan påverka mer än vi hittills har gjort. Jag är övertygad om att det allvarligaste felet vi kan göra är att hänvisa till de olika kommissionerna, vilka vi naturligtvis har bildat och har en organisation för. Men det räcker inte med att ha olika möten och sammanträden där ”vackra ord” uttalas — Margareta Winberg. Det är mycket angeläget att vi i det här läget kommer till handling och får en klar inriktning mot förändring. Margareta Winberg frågar: Varför finns ett så svagt intresse för den internationella luftvårdsfonden? Jag ställer frågan tillbaka. Vad har vi i Sverige gjort för att påverka övriga stater att ansluta sig till den internationella luftvårdsfonden? Jag har besökt DDR och Sovjet, och där har man verkligen uttalat sig positivt för att få i gång det här arbetet. Ta i det här läget chansen och använd er av de olika positiva uttalanden som ändå görs från öststaternas sida. T.o.m. i Sovjet säger man sig vara beredd att se på lösningar och ta sitt ansvar för att rädda Östersjön. Varför är det inte i detta läge rätt väg att gå att samlas till en större Östersjökonferens? Vi skall egentligen inte nu tala om energipolitiken, eftersom det är vattenvården vi behandlar. Men visst saknas det intresse för att få i gång den alternativa energi som vi måste få fram för att över huvud taget kunnat tala om att ändra kursriktning. Tycker Margareta Winberg att t.ex. skattereformen - stimulerar till alternativ energi? Det tycker inte jag. Det finns många frågor om klorering och kärnkraftsverkens kylvatten. Och vad gör vi med dumpningen av olja i våra hav? Vi måste ha restriktioner och mycket tydligare regler.
Fru talman! Jag vill till Karin Starrin säga följande: Nej, jag är verkligen inte beredd att ge upp. Jag hoppas inte att mitt anförande och mina repliker kan tolkas så. Men den här debatten får mig att ställa frågan: Vad är det vi skall syssla med i riksdagen? Vad har vi egentligen kompetens för? Sitter vi här som något slags experter på vattenklosetter kontra mulltoa? Är vi experter på nya reningssystem och fartygmotorers och andra förbränningsanläggningars kylsystem? Sitter vi här som experter på att varje enskilt avloppsverk bör ha en reningsgrad för fosfater på minst 95 26 senast den 1 juli 1993? Sitter vi här för att vara experter på frågan huruvida industriavlopp bör kopplas eller inte till de kommunala reningsverken utan att ha separata system? Sitter vi här som experter på kommunernas beredskap för extrema vattenflöden genom avloppsreningsverken, dvs. att det behövs en marginal vid projekteringen? Eller skall vi bli experter på att pH-värdet vid behov skall justeras vid de kommunala reningsverken? Jag ställer dessa frågor eftersom väljarna visserligen tilltror oss om att kunna lösa de flesta frågor, men nog bör vi ställa oss frågan om vilken uppgift vi verkligen har i den här kammaren. Om vi gräver ner oss, som vi nu håller på att göra i jordbruksutskottet, i avloppens storlek och toaletternas praktiska utformande, är jag rädd för att vi missar vår verkliga uppgift, nämligen att fundera över vilket framtida samhälle vi vill ha. Jag håller med Annika Åhnberg om att detta är något som vi borde ägna mycket mer tid. Där kommer också in i bilden det som Annika Åhnberg tog upp, nämligen vilka de verkliga orsakerna är till att de ser ut som det gör i dag. Men det diskuterar vi aldrig. Skall vi sätta upp de ideologiska målsättningarna och låta andra klara av det praktiska hantverket? Skall vi ha förtroende för de många ämbetsmännen i våra statliga verk, regionala och lokala organ som har som sin uppgift att tolka och följa våra intentioner och beslut? Om man har arbetat i en nämnd är man imponerad över den nitiskhet med vilken tjänstemännen försöker omsätta våra idéer i praktisk verklighet. För mig är svaret självklart. Jag vill inte att riksdagen skall bli polis med uppgift att i varje detalj kontrollera om de som egentligen har uppdraget verkligen sköter sig. Ett sådant kontrollsamhälle skulle dessutom snart falla samman, eftersom vi måste inse vår begränsning. Det kommer hela tiden att finnas detaljer som vi inte har kommit ihåg, inte haft tid med osv. Detta, fru talman, är den svåra konsten att vara politiker och inte tjänsteman eller expert. Låt oss fundera över att renodla vår roll som politiker, och låt våra ämbetsmän ha sin roll. Då tror jag att vi får tid till att ägna oss åt de stora väsentliga sakerna i livet.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

Vi är djupt oroade över miljöproblemen i vårt län, och detta av flera skäl. Vi vet att forskare på området har konstaterat att luftföroreningarna i ett storstadsområde allvarligt påverkar människors hälsa. Markens försurning har ökat på mycket kort tid. I förra veckan presenterades en undersökning som gjorts för att hitta orsaker till den alarmerande situationen i Stockholms län. Resultaten visar att skadorna i vissa områden är fullt jämförbara med landets värst drabbade delar. Med fortsatt höga utsläpp sker sannolikt om några decennier en omfattande förstöring av både mark och vatten som det kommer att ta lång tid att reparera. Det sura regnet gör också att gamla byggnader och stenskulpturer, ja t.o.m. runstenar, vittrar sönder. Moderna konstruktioner skadas för miljardbelopp. Huvudorsaken till försurningen är utsläpp av kväve och svavel. Av kväveutsläppen i vårt län svarar vägtrafiken för ca 75 70. Våra strävanden måste nu koncentreras på att minska störningarna av trafiken och minska utsläppen i luften. För att detta skall ske måste trafikvolymen minskas. För att uppnå en minskning av trafikvolymen måste kollektivtrafiken bli så bra att den blir ett attraktivt alternativ till bilåkandet. Landstinget i Stockholms län gör förvisso stora satsningar på kollektivtrafikens område, kombinerat med en låg taxa. Man har även långt framskridna planer på att införa bilavgifter, allt för att klara miljön och därmed människornas hälsa. Detta kräver dock stora ekonomiska resurser. Ökad turtäthet och bättre framkomlighet är två viktiga delar i detta. Fru talman! Slutsatserna blir därför att man skall öka investeringarna i kollektivtrafiken och i vägnätet i vårt län ännu mer. Stockholms läns andel av statliga investeringsmedel för sådana ändamål måste alltså öka. Det är oacceptabelt att folk skall behöva köa i timmar eller trängas på överfulla tåg och bussar för att komma till arbetet. Krav på bättre avgasrening är en annan mycket viktig faktor. Regionala miljöavgifter kan bli ett viktigt instrument och bör snarast möjligt genomföras. Det är bra att vi skall få en reviderad åtgärdsplan mot havsföroreningar från naturvårdsverket senast i mars 1990. Det är också bra med en miljödelegation för Sundsvall—Timrå-området resp. västra Skåne. Jag vill dock understryka att det även behövs omfattande miljöåtgärder i det här länet. Med några rader i betänkandet avför utskottet flera viktiga miljömotioner. Jag förväntar mig att det pågående arbetet med kartläggningen av de regionala miljöfrågorna även kommer att omfatta vårt län. Jag har inget särskilt yrkande.

Fru talman! Om Anita Johansson tyckte att vi har skrivit för litet i betänkandet, skall jag i stället säga några ord om motionerna och våra åsikter. Det är utmärkt att man tar upp dessa viktiga aspekter från Stockholm. Vi som kommer från Norrland tycker att vi har vissa miljöproblem, men de stora miljöproblemen finns ju i dag i Stockholmsområdet, på västkusten och i södra Sverige. Jag tycker att det ni tar upp i motionen och det som nu håller på att hända är bevis på den tidigare debatt vi har haft, nämligen att vi 1988 på våren lade fast aktionsplanen. Man kan fråga sig om det inte har hänt något efter det. Jo, man har nu fått möjlighet att genomföra miljöavgifter. Det är också ett krav som ni har. Som vi hörde har man också beslutat i Stockholm att man skall ha en bilfri innerstad. Det är åtgärder som får praktiska konsekvenser, men som andra instanser än riksdagen direkt beslutar om. De har dock sin grund i att vi här har sagt att vi måste göra något åt problemen. Vi måste nu ställa om trafiken och inleda ett nytt skede. Det har däremot inte hänt så mycket på avfallsområdet. Det kommer dock en proposition före jul, och det är stora och viktiga frågor som motionärerna tar upp.

Fru talman! I föreliggande betänkande från konstitutionsutskottet behandlas en rad grundlagsfrågor, som har aktualiserats genom motioner under allmänna motionstiden i år. KU:s ställningstagande har föranlett 24 reservationer, av vilka vi moderater står bakom 11, därav 5 tillsammans med folkpartiet och centern och 3 tillsammans med enbart folkpartiet. Reservationerna gäller frågor rörande ökad rättstrygghet och rättssäkerhet för den enskilde samt fördjupad demokrati. Grundläggande för ett rättssamhälle är en livskraftig demokrati, som är så uppbyggd att medborgarna får goda möjligheter att påverka de beslut som fattas. De lagar som stiftas måste stå i överensstämmelse med grundlagar och med Europakonventionens stadgar. Utgångspunkten vid lagstiftningen måste vara behovet att öka den enskildes säkerhet och självbestämmande och inte att stärka det allmännas makt. Den enskildes krav på rättssäkerhet får inte åsidosättas i lagstiftningsarbetet. Den socialistiska grundsynen bygger på misstro mot den enskildes rätt och förmåga att kunna klara sina egna angelägenheter och kunna samarbeta med andra. Genom kollektiva lösningar förmenas den enskilde rätten och möjligheten att efter egna önskemål och bedömningar forma sin tillvaro i skilda sammanhang. Detta gäller t.ex. sådana områden som familjerätten, egen domsrätten och näringsoch yrkesfriheten. Inkomster skall utjämnas kollek — Prot. 1989/90:36 tivt, barnen skall vårdas och fostras av det allmänna, undervisning och sjuk 30 november 1990 vård skall vara det allmännas monopol och boendet skall gynnasgenomnden Z—H s.k. allmännyttan. Detta synsätt får konsekvenser för medborgarnas rättssäkerhet. Då kollektiva lösningar prioriteras blir den enskildes intressen satta i andra hand. Valfriheten utplånas för det stora flertalet. Fru talman! Den svenska författningen har i jämförelse med många andra länder ett begränsat minoritetsskydd. Ett förstärkt minoritetsskydd är av stor betydelse när det gäller prövningen av lagar som rör de mänskliga frioch rättigheterna. Det skulle t.ex. kunna föreskrivas att för beslut i hithörande frågor krävs kvalificerad majoritet eller att en minoritet i riksdagen ges rätt att skjuta fram beslut på motsvarande sätt som för närvarande gäller enligt regeringsformens 2 kap. 12§. Frågan i sig har många aspekter och bör därför bli föremål för utredning. Enligt vår mening är det också angeläget att den enskilda äganderätten ges ett starkare skydd i grundlagen. Äganderätten skapar trygghet och oberoende för den enskilde och medverkar till bättre vård av egendom och ökat ansvar för miljön. Äganderätten kan emellertid inte lämnas helt oreglerad. Det krävs givetvis regler för hur den enskilde kan utnyttja sin egendom. Friheten att förfoga över egendomen måste givetvis förenas med respekt för och hänsyn till andra människors rättigheter. Den juridiska innebörden av äganderätten är emellertid oklar i svensk lagstiftning. Skyddet för äganderätten är bristfälligt i regeringsformen. Denna bör utformas som ett positivt erkännande av denna rätt. Det bör också klarare redovisas vilka inskränkningar i äganderätten som får ske i vanlig lag. Äganderätten har också vid upprepade tillfällen kommit att inskränkas genom beskattning. Denna har därtill ofta nog varit av retroaktiv karaktär, vilket enligt vår mening är oacceptabelt. Det finns således starka skäl för att äganderättsfrågorna blir grundligt belysta. Detta gäller också för frågor rörande näringsoch yrkesfriheten. Även här måste hänsyn tagas till sådana intressen som gäller säkerhet, miljö, hälsovård och arbetarskydd. Att varje medborgare i princip skall ha frihet att driva den näring och utöva det yrke han själv finner vara angeläget, kan emellertid inte ifrågasättas. Det bör därför klarläggas hur dessa friheter skall kunna ges ökat skydd i grundlagen. Sedan 1979 gäller att domstolarna har en lagprövningsrätt. Om en föreskrift enligt domstol står i strid med bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning, så får den inte tillämpas. Dock finns den begränsningen att om riksdagen eller regeringen beslutat om föreskriften skall tillämpning underlåtas endast om felet är uppenbart. Det ställs alltså mycket höga krav för att en domstol skall kunna underlåta att tillämpa föreskrift i dessa fall. Detta har skapat möjlighet för lagstiftning som stämmer mindre väl överens med regeringsformens krav. En vidgad lagprövningsrätt bör därför införas. Lagprövning bör kunna ske även om avvikelsen inte är uppenbar, vilket skulle göra att domstolar och myndigheter fick större möjlighet att vägra tilllämpning av en grundlagsstridig lag. I detta sammanhang finns det också anledning att utreda frågan om inrät 101 tandet av en författningsdomstol, vars främsta uppgift skulle vara att vaka över att de i grundlagen förankrade frioch rättigheterna inte kränks. Särskilt gäller detta skyddet av den enskildes integritet. Förhållandet mellan riksdag och lagråd och om minoriteternas rättigheter i olika politiska sammanhang ger också anledning till att frågan om inrättande av en författningsdomstol noggrant prövas. Vi anser också att minoriteternas rätt bör stärkas genom ett förstärkt folkomröstningsinstitut. En minoritet i riksdagen bör ha rätt att kunna föra en fråga till rådgivande folkomröstning. Det kan gälla frågor som inte följer partilinjerna eller där det är angeläget att erhålla utslaget av en folkopinion. Fru talman! Vi tar i ett antal reservationer upp frågor som gäller val och riksdagens verksamhet. Utlandssvenskarna har i princip rösträtt, men den är inte grundlagsreglerad. Vi anser att denna rösträtt bör förstärkas genom att en grundlagsreglering kommer till stånd. Vi har tagit upp frågan om mandatperiodernas längd och den gemensamma valdagen. Vi anser att det är till förfång för riksdagens arbete att valperioderna är så korta. Vi menar att fyraårsperioder skall införas och att vi därtill skall ha val vartannat år, dvs. varvade riksdagsval och kommunaloch landstingsval. Skilda valdagar vore en fördel i den svenska demokratin. Vi vill också utreda frågan om personval. Enligt det nuvarande valsystemet har vi mycket små möjligheter att välja efter person. Partiernas nominering blir helt avgörande. Vi anser alltså att denna fråga bör bli föremål för en nogsam prövning. Vi tar också upp frågan om antalet riksdagsledamöter. Vi hävdar att antalet ledamöter i Sveriges riksdag är för stort och att det skulle vara till fördel om en minskning kom till stånd. Även denna fråga bör därför prövas. Slutligen, fru talman, var avsikten att motionären Charlotte Cederschiöld skulle tala om familjerätten. Hon är tyvärr förhindrad att närvara här i kväll. Jag vill därför i detta sammanhang hänvisa till reservation 7 som gäller en grundlagsfäst familjerätt. Detta skulle ha ett symbolvärde när det gäller att stärka familjens roll i samhället, familjens ansvarstagande och familjens roll i barnens liv. Vi hävdar att denna fråga bör bli föremål för en skyndsam utredning. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga reservationer som moderata ledamöter i utskottet har ställt sig bakom.

Fru talman! I september var konstitutionsutskottet på besök i Sovjetunionen. Det var en utomordentligt lärorik, intressant och spännande resa. Utan överdrift kan jag säga att det var den mest värdefulla resa jag har gjort i tjänsten som politiker. En mycket påfallande lärdom av det sovjetiska besöket var Sovjets brist på lagar. Dekret och ukaser från centralkommittén har i många avseenden fått ersätta statliga lagar och förordningar. Påfallande var också bristen på lagliga regelverk för att åstadkomma den ekonomiska förnyelsen. Försöken med kooperativ håller på att gå om intet på grund av att det saknas en arrendelagstiftning. Önskemålet om en strukturrationalisering bland företagen försvåras av att det inte finns någon konkurslagstiftning. På varje område kunde man peka på att laglösheten hindrar en förnuftig utveckling. Man står — Prot. 1989/90:36 alltså inför en gigantisk uppgift att snabbt åstadkomma regelverk som i Sve 30 november 1990 rige har byggts upp under sekler. Svaret på min fråga på ett stäleom vad ZE som var viktigast att ta itu med för att få i gång den ekonomiska perestrojkan blev: äganderätten. Ibland suckas det i Sverige över att vi har för mycket lagar och regler. Och förvisso finns det, utifrån min liberala övertygelse, en mängd onödiga bestämmelser. Men de flesta lagarna skapar rättssäkerhet och finns som stöd för en demokratisk och dynamisk utveckling av vårt land. Vi behöver emellertid finslipa vårt regelverk för att säkerställa grundläggande värden och stödja en god utveckling. En grundlagsreglering av äganderätten, näringsoch yrkesfriheten är tre sådana inslag. Det behövs också bättre preciseringar av skattebegreppet och hinder för retroaktiv lagstiftning. Bakgrunden till detta är bl.a. några uppmärksammade fall här i riksdagen under senare år. Vi delar också uppfattningen som kommer till uttryck i centermotionen om behovet av preciseringar av myndighetsbegreppet och normgivningsmaktens fördelning. När det gäller grundlagarnas ställning i Sverige ber jag att få hänvisa till den debatt vi hade i kammaren den 15 november om behovet av en bättre folklig förankring av grundlagarna. Det behövs ett ökat tryck på oss politiker att vara varsamma i lagstiftningsarbetet när det gäller frågor som finns reglerade i grundlagen. Detsamma gäller naturligtvis även vid tillämpningen. Ändamålet-helgar-medlen-mentaliteten och grus-i-maskineriet-känslan måste stävjas. Tyvärr har situationen blivit sådan att kraven på en utökad lagprövningsrätt och författningsdomstol vuxit sig allt starkare. Trots grundlagarnas låga status är det uppenbart att missnöjet med bristande respekt för grundlagarnas ställning i lagstiftningen och vid tillämpningen har ökat. Att något måste göras är uppenbart. Moderaterna kräver både att uppenbarhetsrekvisitet i lagprövningen upphävs och att frågan om författningsdomstol prövas. Centern avvisar detta med att det är bättre att precisera grundlagarna. Vi i folkpartiet bedriver ett omfattande internt programarbete om dessa frågor just nu, och vi återkommer när den diskussionen är slutförd. Det är bakgrunden till vårt särskilda yttrande. De borgerliga partierna är alltså överens om att något måste göras. Men socialdemokraterna tycker att allt är bra. Det finns inga problem. Om man inte ser några problem måste det bero på att man tycker att det är bra med oklarheter och att det är bra att grundlagarna har en svag ställning i Sverige. Fru talman! Vi har under senare år haft en livlig debatt om folkstyret i Sverige. Den har handlat om väljarnas inflytande, om förtroendet för politikerna, om riksdagens sätt att fungera och om bristande vitalitet i vårt politiska system. Det åligger oss att ta dessa signaler på allvar. Det gör vi i folkpartiet, och jag vet att man gör det även i andra partier. Men det räcker inte med att notera problemen. Något måste också göras.

När det gäller de första frågorna har vi en bestämd uppfattning om att ändringar bör komma till stånd. Beträffande antalet riksdagsledamöter vill vi inte binda oss för en uppfattning. Det finns uppenbara fördelar, men det finns också allvarliga nackdelar inte minst vad gäller representativiteten från olika landsdelar. Frågan måste ändå bli föremål för överväganden i en utredning, eftersom den har stor betydelse för riksdagens sätt att arbeta. Till sist, fru talman, vill jag beröra en fråga där utskottet är enigt. Frågan gäller förbud mot rasistiska organisationer. Utskottet har enat sig om att utan ställningstagande återkomma till frågan när regeringens proposition framläggs i vår. Jag vill här bara redovisa att folkpartiet i sak har kvar sin ståndpunkt emot ett sådant förbud. Nackdelarna med förbudet överväger fördelarna. Jag yrkar bifall till de åtta reservationer som folkpartiet står bakom.
Fru talman! För en stund sedan diskuterades här i kammaren med stor intensitet vattenvård. Nu har vi kommit över till grundlagsvård. Det är naturligtvis mycket viktigt att grundlagen är porlande ren och klar och nyttig för sitt ändamål. Här finns nu en lång rad förslag uppe till debatt som är ägnade att tjäna det syftet — jag skall återkomma till det litet senare. Inledningsvis anges här ett brett register. 21 olika områden skulle var för sig kunna bli föremål för en omfattande debatt. Jag skall inte falla för frestelsen att försöka spela över hela denna innehållsförteckning utan nöjer mig med att ta upp några saker som jag tycker är viktiga, som jag tycker är intressanta eller som jag tycker det är roligt att polemisera omkring. Det är viktigt att svenska medborgare har rösträtt; det tycker vi väl alla. Numera har ju också alla svenska medborgare rösträtt. Det var en lång kamp för att få igenom det. Socialdemokrater och vpk-are var ju motståndare i det längsta till att alla svenska medborgare skulle få rösträtt, men det har vi fått igenom. Men vi har inte klarat av att reglera denna rösträtt på samma sätt för alla svenska medborgare. När det gäller de s.k. utlandssvenskarna är rösträtten fortfarande enbart reglerad i vallagen. Det innebär att man kan ändra de bestämmelserna med ett enda riksdagsbeslut, med ett vanligt majoritetsbeslut. Vi har från centerpartiet år efter år haft en motion med ett konkret lagförslag, ett konkret grundlagsförslag, som riksdagen kan anta. Jag har inte hört ett enda ord av invändningar eller kritik mot förslagets utformning. Men den, om jag får använda uttrycket, socialistiska majoriteten i riksdagen vill inte vara med på att föra in denna bestämmelse i grundlagen, eller rättare sagt ändra grundlagsbestämmelsen så att den omfattar alla svenska medborgare. Moderaterna och folkpartiet har slutit upp kring vårt förslag. Det är glädjande, men det skulle vara ännu mer glädjande om vi kunde få enighet omkring detta. Nu vill jag fråga socialdemokraternas företrädare i den här debatten: Vad är det för fel i det förslag som ligger, eller vad är det för fel i tanken att alla svenska medborgares rösträtt skall vara garanterad på samma sätt? Vad finns — Prot. 1989/90:36 det över huvud taget för principiella eller praktiska invändningar emot en 30 november 1990 sådan ordning? NIST När det gäller ren och klar grundlag tycker jag, om jag får ägna mig litet grand åt självskryt, att det som kortfattat anges i reservation 9 av Bengt Kindbom och mig är det väsentligaste som sägs i detta betänkande. Det är ett klart ställningstagande i principfrågan om hur vår grundlag skall se ut för att vara tillämpbar och oomtvistad. Jag måste säga att jag blev litet förvånad när jag hörde att Birgit Friggebo, som nu återinträder i kammaren, öste lovord över de tankegångar som vi har framfört från centerns sida i den här frågan men att hon inte avslutade med att annonsera åtminstone folkpartiets uppslutning kring denna reservation. I det särskilda yttrande som folkpartiet har avgett — nu muckar jag naturligtvis litet gräl här — säger man att ”resonemangen kring lagprövningsrätten och författningsdomstolen i moderatoch centermotionerna gör dock att vi nu avstår från att bifalla motionerna”. På vad sätt gäller det centermotionen, och på vad sätt gäller det den reservation som finns i betänkandet? Jag utgår ifrån att folkpartiet har ungefär samma grundläggande syn som vi i själva principfrågan, även om jag blev litet orolig när Birgit Friggebo nu annonserade att folkpartiet har tillsatt något slags kommission för att se över dessa frågor. Man vet ju aldrig vad som kommer ut av det. Annars tycker jag att det resonemang som Birgit Friggebo förde var helt korrekt. Om vi tillåter att grundlagen försumpas, då kommer som ett brev på posten allt starkare krav på en aktiv användning av lagprövningsrätten och en författningsdomstol. Då överförs bestämmandet av vad som egentligen skall vara grundlagens innehåll till icke politiska instanser, dvs. till juristerna i en domstol, vilket moderaterna till min förvåning med liv och lust går in för. Jag kan ställa denna fråga till moderaternas företrädare här i debatten: Vad är det för finess med detta? Är det inte bättre att ha en grundlag som vi alla är överens om? Är det inte bättre att ha en grundlag som vi aktivt arbetar på skall vara så aktuell och så tillämpbar som möjligt än att vi skall låta oklarheter kvarstå i grundlagen, för att sedan överlåta till jurister att bestämma vad grundlagen egentligen innebär? Det är ju den vägen man har gått i en rad andra länder — det är jag medveten om, men jag tycker inte att det är något att ta efter. Nej, det är sannerligen ingenting att ta efter.

Därigenom slipper vi sådana här formstrider, som egentligen är ett otyg i det politiska arbetet, där man skall slåss om idéer, åsikter och sakförslag. Jag har naturligtvis all anledning att i mitt frågeställande här innesluta även socialdemokraterna och vpk. Varför vill ni inte vara med på det här? Vill ni också att grundlagen skall glida in i ungefär 1809 års grundlagsstatus, så att till slut ingen vet vare sig ut eller in eller vad som egentligen är gällande 105 grundlag? För min del stämmer det inte överens med det som jag inledningsvis angav såsom viktigt, nämligen att grundlagen är porlande ren och klar och nyttig för sitt ändamål. Som jag sade inledningsvis finns det mycket i detta betänkande som skulle vara intressant att diskutera länge här. Det är viktiga frågor som tas upp — i varje fall många av dem. Centerpartiets ståndpunktstagande i en lång rad fall framgår av de reservationer som centern är med på tillsammans med andra partier och som i stor utsträckning grundar sig på bl.a. centerpartimotioner. Bara ett par saker till. Hans Nyhage talade om familjerätten. Att grundlagsfästa familjerätten låter bra. Alla tycker väl att det är fint att slå vakt om familjerna. Men vad är tanken i förlängningen? Är det att man skall öka föräldrarnas bestämmanderätt över barnen även i de fall där barnen far illa? Varför inte lika gärna ha en paragraf i grundlagen om barnens rätt? Familjerna klarar nog sin rätt gentemot barnen. Det är ju barnen som råkar illa ut i dåliga familjer. Där måste samhället, tyvärr, gripa in i barnens intresse. Så till frågan om antalet ledamöter i riksdagen. Här finns det krav från moderaterna på att det skall vara färre riksdagsledamöter. Folkpartiet är litet försiktigare i sina ställningstaganden och vill tänka på saken.

Jag skulle vilja fråga: På vilket sätt kan en minskning av antalet riksdagsledamöter förbättra arbetsförhållandena i riksdagen? Jag för min del tycker att det är bra att det finns ganska många riksdagsledamöter. Vi är ändå folkets representanter. Ju fler vi är, desto bättre är det och desto större möjligheter har folk att komma i kontakt med oss. Och desto lättare är det då också att dela upp uppdragen, så att vi inte blir så beroende av tjänstemännen. Det är bättre att vi själva kan läsa in olika frågor. I de församlingar där det är ett litet antal representanter måste ju dessa omge sig med en väldigt stor tjänstemannastab som i realiteten kommer att betyda väldigt mycket för beslutens utformning. Jag tycker nog att vi även ur andra synpunkter — t.ex. ur representationssynpunkt — skall behålla det antal ledamöter som vi nu har. Men för att det inte skall bli så att säga en kantring i mitt anförande vill jag säga att i flertalet av de frågor där vi i centern har reserverat oss är vi ense med folkpartiet och moderaterna. Det gäller egendomsrätten. Det gäller näringsoch yttrandefriheten. Det gäller den viktiga frågan om en fyraårig mandatperiod och skilda val. Med detta något rapsodiska anförande där jag hoppat litet från sak till sak ber jag, fru talman, att få yrka bifall till de reservationer till konstitutionsutskottets betänkande som centerpartiets ledamöter står bakom.

Fru talman! Bertil Fiskesjö vill mucka gräl så här på kvällskvisten. Jag tänkte att jag skulle ta upp den kastade handsken. Det är väl lika bra att vi försöker roa oss så gott vi kan, när vi nu ändå är här och kvällen är förstörd. Jag ville visa litet öppenhet i mitt anförande. Den öppenheten återfinns = Prot. 1989/90:36 också i det särskilda yttrandet nr 1, där vi säger att vi delar den uppfattning 30 november 1990 som kommer till uttryck i centerpartiets motion. dT Re Vi i folkpartiet har ju en egen reservation om beskattningsmakten. I denna reservation säger vi att man bör se över beskattningsrätten och den retroaktiva lagstiftningen. I den meningen sammanfaller alltså centerpartiets och folkpartiets reservationer. Det finns ytterligare några frågor där ni i centern vill ha preciseringar, och det är väl bra. Men problemet är att vi aldrig, i varje fall inte på kort sikt, kommer att få igenom våra förslag. Vi kommer alltså att leva med oklarheter på denna punkt. Det är bra att debatten, från olika utgångspunkter och med olika riktlinjer, fortgår. Det gäller ju att skapa en opinion för en förbättring på detta område. Att vi inte har stött centermotionen beror på att man så kraftfullt avvisar varje form av diskussion om en vidgad lagprövningsrätt. Vi är alltså inte beredda att göra det i nuläget. Även om det blir preciseringar i grundlagen utesluter det inte att man vill ha ytterligare säkerhetsventiler. De två frågorna behöver inte vara motstridiga. När det gäller frågan om begränsningen av antalet ledamöter vill jag säga följande. Att det inte är någon trängsel just nu här i kammaren beror kanske just på att vi är så många och ingen riktigt känner ansvar för att vara här. Alla litar på att någon annan är här och lyssnar på debatten. Det vore bra om man kunde få fram ett bättre underlag och om det kunde bli litet mer av tankeverksamhet i dessa frågor. Det gäller ju att stimulera till debatt. Frågan om förhållandena här i kammaren är ett samtalsämne som man stöter på runt om i landet. Kanske skulle det bli bättre om vi blev färre och om vi fick större resurser. Då kunde vi bli effektivare i vårt arbete, och då skulle vi inte behöva sitta på våra rum och klistra frimärken. Det är kanske vad de ledamöter just nu gör som inte är här i kammaren. Men man behöver inte binda sig. Ändå måste man stimulera till debatt. Det är bakgrunden till vårt ställningstagande.

Fru talman! Det var för väl att tredje vice talmannen avslutade sitt anförande på det sätt som han gjorde. Annars hade man kunnat få en helt annan uppfattning om var han egentligen står i det politiska spelet. Det är alltså inte alls fråga om att låta oklarheter i grundlagen kvarstå. Det kan väl inte råda några skilda meningar om att vi skall en så klar grundlag som det över huvud taget går att åstadkomma. Bertil Fiskesjö sade att grundlagen skall porla av klarhet — jag tror att orden föll så. Ja, det är alldeles självklart. Men det gäller ju att undersöka om vi ändå inte kan skapa ytterligare en garanti för att de i grundlagen förankrade frioch rättigheterna inte kränks, att det alltså ges möjligheter att av en särskild författningsdomstol få dessa frågor prövade. Det är alltså för att stärka den enskildes rättigheter som vi vill att denna fråga skall utredas. Vi betonar mycket nogsamt att det skall bli fråga om en utredning. Det kan ju finnas starka skäl som talar mot. Men det får utredningen i så fall komma till klarhet om. 107 Vi menar alltså att vi, för att det skall råda klarhet om behovet av en författningsdomstol, vill att en utredning skall komma till stånd. När det gäller det familjerättsliga området behöver man kanske inte måla upp de värsta avigsidorna. Vad Charlotte Cederschiölds motion går ut på är ju att man skulle få prövat hur det förhåller sig med möjligheterna att stärka familjens roll i samhället. Vi moderater har ställt upp bakom den reservationen, eftersom vi också i det sammanhanget vill att en utredning skall undersöka möjligheterna just när det gäller att stärka familjens roll och dess ansvar. Inte minst handlar det om familjens roll när det gäller barnen. Detta är inte alls detsamma som att utelämna de barn som lever under särskilt besvärliga förhållanden till någon form av lagrättslöshet. När det slutligen gäller antalet ledamöter i kammaren, tror vi på fullt allvar att effektiviteten i riksdagsarbetet skulle öka om ledamöterna vore något färre än för närvarande. Vi tror också att kontakten mellan väljare och riksdagsledamöter skulle vinna på detta. Risken är helt uppenbar att den enskilde riksdagsledamoten kan bli ganska anonym för många människor när antalet ledamöter är stort. Ett mindre antal ledamöter skulle kunna motverka ett sådant förhållande. Det finns säkert många fler skäl som går att anföra för att antalet ledamöter bör minska.
Fru talman! Jag skall bara ta upp några få saker. Det är riktigt att folkpartiet har en reservation där man vill ha en undersökning om oklarheterna i skattebegreppet. Men vi tar med allt i vår reservation, därför att vi tycker att det är lika viktigt att se på alla oklarheter som man stöter på undan för undan och som ibland vållar stora stridigheter här i kammaren. Hade ni gått med på vår reservation hade ni fått med skatterna på köpet, då vi också nämner dem i reservationen. Ert förslag är alltså betydligt mer begränsat än vårt. Birgit Friggebo anför som ett argument för att folkpartiet inte går med på vår reservation att vi har en för kritisk syn på lagprövningsrätten. Nej, det har vi inte alls. Det är utmärkt att lagprövningsrätten finns som ett sista instrument, om det skulle vara så att riksdagen med vett och vilja fattar beslut som står i strid med grundlagen. Men vad vi säger i vår motion och som är en del av själva finessen i vårt resonemang är att vi vill se till att grundlagen har en sådan klarhet och stringens att lagprövningsrätten inte behöver användas annat än i absoluta undantagsfall. Hans Nyhage säger att han inte har någonting emot att man ser över oklarheterna i grundlagen. Ja, men gå med oss då och sätt ytterligare press på socialdemokrater och vpk-are, som inte är ett skvatt intresserade av den här frågan, så kanske vi kan driva dem framför oss så att vi får en översyn! Eftersom Hans Nyhage och hans parti inte har velat sluta upp kring den syn som vi har i centern på denna fråga blir Hans Nyhages tal just bara tal. Jag skall inte orda mer om föräldrarnas rätt i grundlagen än att jag vill fråga hur man stärker sammanhållningen i familjen och förbättrar möjligheterna till goda uppväxtmiljöer för barnen i bra familjer genom att föra in någonting som kallas föräldrarätt i grundlagen. I alla länder där man har något sådant visar det sig just att det är ett skydd för föräldrarna att bära sig åt nästan hur som helst med barnen. Det är för den skull jag har velat lyfta upp — Prot. 1989/90:36 denna fråga, eftersom den så lätt bara glider förbi och man säger att det är 30 november 1990 klart att man skall skydda föräldrarna och slå vakt om familjen — det är vi ju alla överens om. Det är inte möjligt att hitta någon grundlagsregel som ger föräldrarna en särskild ställning, om man inte tar med barnen också.

Fru talman! Hans Nyhage säger att vi skulle bli effektivare om vi vore färre. Men vi kan väl knappast bli mycket färre än vi är här i kväll. Det är möjligt att det inte blir så stor rusning när föreställningen går i repris på sen kvällstid för femte eller tionde gången. KU:s egna sammanträden är nästan massmöten i jämförelse med detta plenarmöte. Jag tror inte att det handlar så mycket om antalet riksdagsledamöter, om vi är 250 eller 349, utan det handlar mera om riksdagens arbetsformer, om att vi får försöka hitta mer radikala grepp för att förnya vårt sätt att arbeta. Jag vill redan från början, fru talman, yrka bifall till reservationerna 1, 11, 15 och 21. I övrigt är det inte så mycket att säga nu, men jag vill gärna med anledning av tidigare debatter i dag i frågan om egendomsrätten och de borgerliga reservationerna ställa några frågor till de borgerliga partierna. Vem gäller egendomsrätten? Gäller den slottsherren, som fick sin förläning en gång i världen av drottning Kristina? Eller gäller den torparen, som inte har någon äganderätt men vars familj i generation efter generation kanske har dikat, röjt, gödslat och försökt förbättra sitt lilla viste? Jag vill konkret ställa frågan till er.

Vad innebär detta med egendomsrätten i grundlagen konkret? Vad jag förstår, innebär det ett förbud för riksdagen att t.ex. besluta om att införa löntagarfonder i avsikt att bredda och demokratisera ägandet i detta land. Samtidigt innebär det naturligtvis också ett förbud för riksdagen att gå in och göra några ingrepp i Wallenbergsfonden, dvs. Wallenbergsstiftelsernas egendomar, också i samma avsikt att bredda och demokratisera ägandet. Vad det handlar om är att ni vill förminska riksdagens makt. Ni vill ta ifrån oss, som är folkets valda ombud, möjligheterna att bestämma i vissa frågor och lägga de frågorna på juristerna. Om det kommer ett förslag som på något sätt kan anses rubba ägandet är det någonting som är förbjudet och som också kan gå till domstolsprövning. Jag accepterar inte det sättet att tolka demokratins spelregler. Det är också rätt intressant och anmärkningsvärt att det är den här frågan som ni är engagerade i, dvs. frågan om torparen skall kunna inkräkta på godsägarens äganderätt. Den frågan engagerar er mycket mer än en annan fråga, som verkligen handlar om frioch rättigheter, nämligen frågan om människor i vårt land skall slippa registreras på grund av sina politiska åsikter. Min besvikelse gäller inte bara de borgerliga partierna utan också det socialdemokratiska partiet, som inte har velat tillmötesgå det förslag som har lagts fram från vpk och miljöpartiet om att förbudet mot åsiktsregistrering i grundlagen skall skärpas. Vi vet att det fortfarande förekommer åsiktsregistrering. Man använder denna gummiparagraf, där det står att man inte får registrera människor enbart på grund av politisk åskådning, och så hittar man på en mängd andra skäl och registrerar dem ändå på grund av politisk åskådning. Det skulle vara enkelt, och jag tror inte att det skulle skada vårt lands säkerhet eller våra möjligheter att skydda oss mot bl.a. terrorism, att förändra denna grundlagsparagraf. Vi har tagit upp denna fråga tidigare. Jag trodde att tiden var mogen i år, efter allt vad som hänt, och att man skulle kunna bifalla vårt förslag. Så är tyvärr inte fallet. Jag upplever starkt kontrasten mellan engagemanget i en viss fråga, t.ex. egendomsrätten, och det bristande engagemanget för vad som verkligen är en demokratisk frioch rättighet, nämligen åsiktsfriheten. Fru talman! Jag skall inte gå in på alla reservationer som finns och kommentera dem. Det är, som sagt var, många frågor som vi har diskuterat tidigare. Jag tror att Birgit Friggebo tog upp frågan om rasistiska organisationer. Jag erkänner att det är en besvärlig fråga. Birgit Friggebo säger att vi aldrig kan acceptera en lagstiftning som förbjuder sådana organisationer. Å andra sidan har vi faktiskt skrivit under en FN-konvention som förbinder oss att genomföra ett förbud mot denna typ av organisationer. Man får nog fundera ytterligare på detta. Vi har väckt en motion om att man skulle överväga ett sådant förbud. Vi menar att det är viktigt att det då skall gälla organisationer som begår terrorhandlingar, som gör sig skyldiga till rasistisk förföljelse av människor. Man får inte ha en lagstiftning som innebär att allmänt primitiva, utlänningsfientliga ståndpunkter kriminaliseras. Det tror jag vore olyckligt. Förbudet skulle gälla just kriminella handlingar. Då tror jag att man kan komma förbi problemet att vi inte gärna vill i lagstiftning förbjuda organisationer på grund av att de har förgripliga åsikter eller en rasistisk ideologi. Jag vill också ytterligare en gång ta upp invandrarnas rösträtt. Jag tycker att det är en viktig fråga att ge våra invandrare, som gör stora insatser i vårt land för vårt samhälles utveckling, möjlighet att vara med och påverka det politiska livet. Jag tycker nog att den är viktigare än frågan om att grundlagsfästa utlandssvenskarnas, skatteschweizarnas, rösträtt i Sverige.
Fru talman! Jag beklagar att jag får lov att begära replik på detta anförande. Mot vem skall en lagstiftning om egendomsrätt riktas? Naturligtvis mot dem som äger. Det säger sig självt. Vi har skrivit på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Där finns äganderätten reglerad. Det betyder att våra svenska medborgare skall gå till Europadomstolen för att få dessa saker prövade. Detta är inte särskilt konstigt. Där står också att egendomsrätten skall vägas mot allmänintresset. Det är vad det handlar om också här i Sverige när vi skall reglera detta. Bo Hammar får det att låta som att småfolket i Sverige inte äger någonting Prot. 1989/90:36 i dag. Det gör de förvisso! Det här är ingen konflikt mellan slottsägare och 30 november 1990 torpare. Det finns många bland småfolket i Sverige som äger och som behö ver skyddas mot oss klåfingriga politiker här i riksdagen som ibland vill hoppa över skaklarna. Det handlar inte om att i första hand ge juristerna större makt. Bo Hammar frågar om en grundlagsskyddad egendomsrätt skulle kunna möjliggöra en förbättring för arrendatorerna. Visst skulle den det. Vi har i dag från folkpartiets sida röstat för förbättringar för arrendatorerna. Men en förbättring behöver inte bara ske genom att man säkerställer möjligheten att expropriera egendom. Den kan ske på annat sätt. När det gäller politisk åsiktsregistrering vill jag bara framhäva att vi i utskottsmajoritetens skrivning hänvisar till säpokommittén. Jag har för min del aktualiserat denna fråga i säpokommittén. Den kommer alltså inte framåt snabbare för att vi bifaller vpk:s motion. Jobbet att pröva den frågan är redan i gång.
Fru talman! Bo Hammar förknippar frågan om äganderätten med grevar, friherrar och baroner. Var och en med ett något mer vidgat synsätt vet att det finns många människor som har ett ägande som för dem är av mycket stor betydelse. Det har skett allvarliga ingrepp i den enskildes äganderätt. Vi kan hänvisa till löntagarfonderna, beskattningen av pensionssparandet, vissa frågor när det gäller förvärv av jord, för att finna klara exempel på hur äganderätten på ett mycket gravt sätt har åsidosatts. Det är skälet till att vi anser att äganderätten skall grundlagsfästas.
Fru talman! Vårt land är ett av de länder där maktoch ägandekoncentrationen är störst i hela världen. Jag sitter här i riksdagen bl.a. för att kämpa för ett mera spritt ägande, en demokratisering av makt och ägande. Detta är en politisk fråga. Om ni vill förmena oss att i denna kammare diskutera och ta ställning till dessa frågor och säga att detta är domstolsfrågor, att det är förbjudet att diskutera här, då berövar ni svenska folket en demokratisk rättighet, en möjlighet att påverka ägandeförhållandena. Det handlar inte om bondens sista ko eller att människor skall ha rätt att äga sina kostymer, sin bostad osv. Det handlar om den oerhörda maktoch ägandekoncentrationen. T.o.m. chefredaktören för den största liberala tidningen i vårt land skrev häromåret apropå denna debatt, som ju inte är ny, att han tyckte att det var helt felaktigt av de borgerliga partierna att ställa detta som ett slags grundlagsfråga. Han skrev att detta är en politisk fråga. Den får man slåss om politiskt. Det är inte en fråga som ni skall springa till domstolarna med, om vi vill begränsa Wallenbergimperiets makt och ägande. Det är detta det handlar om.

Fru talman! Bo Hammar inbillar sig att äganderätten vidgas genom kol 111 lektiva åtgärder, t.ex. löntagarfonderna. Jag skulle gärna vilja fråga Bo Hammar på vad sätt han upplever sitt personliga ägande genom någon av löntagarfonderna.
Fru talman! Jag upplever inte det så väldigt starkt. Vi tycker inte heller att konstruktionen av dessa löntagarfonder är särskilt bra. Jag måste säga att jag ändå upplever en större delaktighet i dessa fonder än i Wallenbergsfonderna eller alla andra fonder som ni aldrig har någonting emot. Jag har aldrig hört att ni har någonting emot kollektiva fonder, så länge de ägs privat, av storfinansen. Det är den typen av restriktioner ni vill lägga på riksdagen, att riksdagen inte skall röra storfinansens fonder. Ni säger: Försök inte att rubba rådande maktoch ägarförhållanden! Och detta försöker ni göra till en demokratifråga! Ni blir upprörda om vi säger att det är politisk fråga, där vi har olika politiska värderingar. Vi får slåss i en öppen, fri politisk debatt om detta, och så får vi se vem som vinner. Vi får respektera de beslut som fattas. Men det vill ni inte göra. Ni vill förhindra folkets valda ombud från att ha något inflytande över detta.

Fru talman! Jag trodde faktiskt att jag här skulle få höra ett litet brandtal för frågan om övergången till republik från representanten för det som åtminstone tidigare — man bråkar ju inom vpk i dag om vad för ett slags parti man egentligen är — har varit ett kommunistiskt parti. Då skulle jag ha fått anledning att tala om hur vi i miljöpartiet ser på denna fråga och hur vi skulle ställa oss i en omröstning. Men det blev inget brandtal, så jag håller väl vpk och er andra litet grand på sträckbänken. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 3 till betänkandet, vilken handlar om förhållandet regering-riksdag. Miljöpartiet har väckt en motion, K220, i vilken vi har tagit upp frågan om förhållandet mellan regeringen och riksdagen. För att få en levande parlamentarism och en vital riksdag med ordentlig makt, en riksdag som inte går i regeringens ledband, krävs nya tag och nya insikter. Då måste man beskära regeringens makt och öka riksdagens. Vi har därför i motion K220 pekat på en rad olika skäl för detta. Jag skall här nämna några. Vi föreslår att man ger riksdagsutskotten rättighet och resurser att tillsätta egna offentliga utredningar. Hela regeringen, alltså samtliga statsråd, skall väljas av riksdagen. Låt riksdagsutskotten ta över utnämningar av högre politiska tjänstemän. Gör det lika förpliktigande för statsråd som för utskottsmedlemmar att delta i debatter i frågor inom det egna ansvarsområdet. Jag anser faktiskt att vi skulle behöva vitalisera debatterna. Det öppna landskapet är i och för sig trevligt ute i naturen, men det är inte så trevligt här i kammaren. Att vitalisera debatterna är viktigt för att demokratin inte skall stagnera. Jag tror att man vid en litet djupare analys kommer fram till att det är nödvändigt att beskära regeringens makt för att riksdagen skall bli — Prot. 1989/90:36 mer vitaliserad. 30 november 1989 Det var inte länge sedan vi debatterade frågan om folkomröstningsinstitu 2 A tet. Jag har tyvärr ingen större förhoppning om att socialdemokraterna och vpk har blivit något klokare i den här frågan på bara någon månad. Jag tänker därför inte ödsla så mycket tid på denna fråga, utan jag vill bara yrka bifall till reservation 10. Bo Hammar tog upp frågan om politisk åsiktsregistrering. Jag kan bara instämma i hans anförande. Jag kunde ha nöjt mig med det om inte Birgit Friggebo hade sagt något om att hon driver denna fråga i säpokommittén. Det är ju så med många av rättsfrågorna: säpofrågorna, utrikespolitiska frågor osv. Miljöpartiet och vpk är inte med i utredningar, vi är inte med i JO delegationen, säpokommittér och annat som är viktigt för politiken. Då får vi lov att driva dessa frågor i kammaren. Men, Birgit Friggebo, släpp gärna in oss i säpokommittén! Jag tror att vi tillsammans kan göra ett gott arbete där. I fråga om samernas rätt har vi väckt en motion och även gått vidare till en reservation, trots att en utredning har tagit fram ett betänkande i frågan och detta nu är ute på remiss. Vi anser inte att de regler man har föreslagit i detta betänkande är tillräckliga. Vi skulle vilja ha litet fastare direktiv och en lagstiftning som ger skydd mot exploatering som sker i sameområden och som innebär intrång i samernas näringar och kultur. Vidare bör lagstiftningen ge samerna rätt att själva förvalta sina naturtillgångar, t.ex. bör de ha vetorätt mot kalhuggning och andra intrång som drabbar rennäringen och andra områden och som kan begränsa samernas självklara rätt att föra sin kultur vidare. Vi hade nyss en litet animerad debatt om grundlagsskydd på diverse områden. Det man i samhället och nationen är mest rädd om, det vill man grundlagsskydda. Därför känns det mycket naturligt med tanke på den miljösituation vi har i dag att grundlagsskydda nationalparker och de fyra sista outbyggda älvarna från möjligheter till exploatering. Det känns rätt naturligt. Tyvärr fick vi när frågan behandlades i utskottet inget stöd alls från något annat parti. Detta är områden som inte får hotas av tillfälliga opinioner, utan det behövs beslut med val emellan i frågor av den här typen. Det är på tiden att vi får ett grundlagsskydd på dessa områden. Det har skett rätt många intrång i fråga om nationalparker och älvar som man en gång har sagt inte skall röras. Reservation 15 tar upp frågan om invandrarnas rösträtt. Det är otillfredsställande att människor som bor och verkar i detta land inte också har rösträtt. Vi vill ge ansvar till och också kräva ansvar från dem som lever och verkar i vårt land. Har man bott och verkat fem år i det här landet skall man också ha rösträtt. Vi har också väckt en motion om rösträttsåldern. Precis som när det gäller invandrarnas rösträtt är det för de grupper som här är aktuella viktigt att vi verkligen ger och avkräver ansvar inom politiken. Jag tror att demokratin på så sätt växer. Vi har ett skolsystem som innebär att skolplikten är slut vid 16 års ålder. Därmed anser vi att ungdomarna vid denna ålder har fått tillräcklig utbildning och information om hur samhället styrs och i övrigt fungerar. 113 Många ungdomar får inte någon ytterligare utbildning. Om vi anser att de vid denna ålder är färdigutbildade, då är de också mogna att rösta. Detta är rätt naturligt. Jag tror att detta skulle innebära en vitalisering i fråga om dessa människor och att de kanske också skulle lockas med i det politiska livet vid 16 års ålder i stället för att kalla oss politiker för ”de” och inte ta ett eget personligt ansvar. Detta är en viktig fråga. Sedan vill jag ta upp frågan om mandatperiodens längd och den gemensamma valdagen. Det finns en hel del människor som har varit ironiska mot oss miljöpartister på grund av att vi har fått mandat i kommunfullmäktige i vissa kommuner där vi inte har ställt upp till val och att det i dag står tomma stolar där. Men det är inte fråga om att vi i miljöpartiet har misskött detta, utan det beror på att väldigt många människor inte har vetat om, inte har läst och inte förstått att vi inte har ställt upp i vissa kommuner. Man har därför röstat på miljöpartiet i kommunfullmäktigevalen trots att det inte har funnits någon kandidat. Det är bara ett av många tecken på att vi behöver ha skilda valdagar för att få i gång en ordentlig debatt med anledning av kommunfullmäktigevalen. Detta är nödvändigt för att vi inte skall få en sådan här situation med tomma stolar. Men det finns även många andra argument. Frågan om personval och antalet riksdagsledamöter kan man fundera över och ha rätt många synpunkter på. Men vi anser i miljöpartiet att de förslag som hitintills har kommit fram inte går att stödja. Personvalet är ganska komplicerat, och de flesta varianter av personvalssystem tenderar att bli litet odemokratiska. Konkreta förslag är däremot självfallet intressanta att diskutera. Frågan om antalet riksdagsledamöter kan man i och för sig också studera. Men vi anser inte detta vara den mest brännande punkten i dag. Det viktiga är att vi som är här kan göra ett vettigt arbete. Och vi är väl ganska arbetstyngda redan i dag. Kanske är det därför det är så tomt här i stolarna. Vi har också en reservation som behandlar frågan om fyraprocentsspärren. Det är viktigt att vi får en vitalisering av det politiska livet. Vi tror att miljöpartiet faktiskt har vitaliserat detta politiska liv genom att komma in i denna kammare. Det är ganska svårt för partier att komma in i riksdagen i dag på grund av fyraprocentsspärren. Och med denna spärr följer många andra spärrar i politiken. Det pågår i dag ett omfattande revideringsprogram i så gott som alla partier. Jag tror att den vitalisering av politiken som vi onekligen har varit med om att skapa har varit en bidragande faktor till att man nu ser Över partiprogrammen. Fru talman! Vi har rätt många reservationer i det här betänkandet — jag har nämnt en del av dem. Jag ser att den taletid jag har anmält mig för håller på att ta slut. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som vi i miljöpartiet de gröna står med på.

Fru talman! Det skall inte bli någon längre replik. Eftersom Hans Leghammar var besviken över att jag inte höll något brandtal för republik vill jag ändå för säkerhets skull slå fast att vi fortfarande anser att statschefen skall väljas på ett demokratiskt sätt och inte tillsättas genom regler om ärftlighet. Det var därför jag yrkade bifall till reservation nr 1.
Fru talman! Vi har ju varje år debatter inom ungefär samma ämnesom 30 november 1990 råde i grundlagsfrågor. Jag kommer därför, åtminstone så här inledningsvis, att begränsa mig till några principiella frågeställningar. Sverige är, och bör förbli, en parlamentarisk representativ demokrati. Det innebär att all offentlig makt utgår från folket, att folkets främsta företrädare är riksdagen och att ingen annan regering kan existera än den som tolereras av en majoritet av de valda ombuden. Någon personlig kungamakt kan inte accepteras i ett sådant system. De sista resterna av ett personligt kungainflytande togs bort i samband med den s.k. Torekovkompromissen. Socialdemokraterna står fast vid den överenskommelsen. Därför yrkar jag på nytt avslag på vpk-förslaget om övergång till republik. I motionen åberopas ett uttalande av Tage Erlander. Vad han sade på 1920-talet avsåg behovet av att skapa en stark, folkvald president i en situation då riksdagen på grund av partisplittring i parlamentet hade svag handlingskraft. Man talade om den s.k. tuvhopparparlamentarismen. Jag tror inte att vpk vill motivera kravet på republik med Erlanders argumentering om behovet av en stark regeringsmakt. Folkomröstningsinstitutet får ses som en komplettering till det representativa systemet. Att bygga ut det är enligt min mening inte motiverat. Därför yrkar jag också avslag på det utredningskravet. Mandatperiodens längd och den gemensamma valdagen har varit föremål för överläggningar i folkstyrelsekommittén. Det finns hos flera partier en önskan att utsträcka mandatperioden till fyra år, men hittills har saken fallit på oenighet i frågan, om vi skall behålla den gemensamma valdagen eller ej. Men ännu ser jag inte någon möjlighet att lösa upp de här bindningarna. Därför blir allt vid det gamla: treåriga valperioder och gemensam valdag, vilket var vpk:s linje i kommittén — en seger alltså för Nils Berndtson och Bo Hammar på grund av oenigheten bland oss övriga. Valsättet är något som har intresserat mig mycket under min tid i politiken. I mitt jungfrutal i andra kammaren 1969 förordade jag majoritetsval i enmansvalkretsar. Jag var för handlingskraftiga majoriteter i den folkvalda riksdagen. Det är ändå vår uppgift som riksdagsledamöter att lösa medborgarnas problem. Blir det för mycket av splittring i parlamentet upplever väljarna att partiernas vallöften inte kan realiseras. Jag såg det nya valsätt som introducerades 1970 som uttryck för den proportionella sjukan. Det skulle enligt min mening permanenta en minoritetseller splittringsparlamentarism i vårt land. Nu läser jag i samband med Dagens Nyheters jubileum att statsvetare och publicister vid en av tidningen anordnad konferens med facit i hand bekräftar att det gått så illa som jag förutspådde. Regeringarna har blivit svaga. Bl.a. den ekonomiska politiken har inte kunnat föras med tillräcklig konsekvens och styrka. Vi har fått tillbaka vad som på 1920-talet kallades för vågmästarregeringar. Jag vill gärna erinra om denna debatt i anslutning till den motion som väckts av Carl Bildt m.fl. om ökade möjligheter till personval. Den redovisas i betänkandet. 115 Då socialdemokrater har talat om att efter engelskt mönster införa vad man kallar en swingeffekt för parti eller partikonstellation i medvind har det alltid anförts att vi har velat skapa orättvis överrepresentation för den egna meningsriktningen. Nu tolkar jag de förslag som framförts av Carl Bildt och Göran Åstrand vid en presskonferens i somras så, att moderaterna anser att om man ger borgerliga partier möjligheter att ingå i en kartell skulle denna med valvinden i ryggen mycket väl kunna få favören av en extra mandattilldelning. Svante Nycander, Dagens Nyheters chefredaktör, som tidigare har nämnts här, har med samma argument stött tankar om att genom valsättsregler underlätta bildandet av majoritetsregeringar av borgerlig eller socialdemokratisk kulör. Det bör tilläggas att valsättsreglerna naturligtvis inte blir avgörande för framgången; det blir förmågan hos de tävlande partierna att mobilisera väljarnas stöd. Detta intresse för att skapa handlingskraft i regeringsmakten hos regeringar, som självfallet kan skifta efter förändringar i väljaropinionen, väcker mina personliga sympatier. För närvarande tycks dock svensk politik vara på kurs bort från en partiuppdelning byggd på ett tuschstreck mellan socialdemokrater och borgerliga. De borgerliga partierna är sig själva nog och sätter det egna partiintresset framför främjandet av sammanhållningen i ett gemensamt block. Därför framstår inte de moderata tankegångarna om nytt valsätt som politiskt gångbara. Vi får nöja oss med fyraprocentsspärren som garanti för att vår parlamentarism inte helt skall handlingsförlamas. Slutligen några synpunkter i anslutning till den debatt som här nyligen har förts och som har förts tidigare om önskemålen om grundlagsreglering över allt vidare fält. Jag har tidigt arbetat med de här frågorna i Hjalmar Mehrs frioch rättighetsutredning och tycker faktiskt att den utredningens slutsatser håller än i dag. Vi inom riksdagen skall grundlagsreglera inom områden där det finns en betydande värdegemenskap i vårt land. Så sker också enligt regeringsformens frioch rättighetskapitel. Men går vi längre kan det med fog hävdas att vi inskränker den folksuveränitetsprincip som vår författning bygger på. Då det gäller partipolitiskt kontroversiella frågor, såsom frågan om äganderätten och definitionen av skattepolitiken, är det rimligt att stå fast vid principen att politikens innehåll skall utformas av företrädare för de politiska partier som har fått väljarnas förtroende. I och med att dessa handlar under ansvar inför allmänheten finns det skäl att utgå från att deras beslut såväl som möjlighet svarar mot medborgarnas önskemål. Ett annat krav som man har rätt att ställa är att grundlagsregler inte får vara vagt utformade eller innehålla så många undantagsbestämmelser att reglerna till sin effekt blir närmast meningslösa. Jag beundrar inte Bertil Fiskesjö lika mycket som han beundrar sig själv för reservation nr 9. Den innehåller en provkarta på begrepp som man hitills inte lyckats definiera och som inte heller han själv har några förslag till definitioner av. Gustav Petrén försökte, och han misslyckades totalt. Jag hade mer beundrat Bertil Fiskesjö om han hade kunnat skapa klarare begrepp. Det har han inte. Från dessa båda utgångspunkter som jag nämnt — att folksuveränitetsprin Prot. 1989/90:36 cipen och majoritetsprincipen skall gälla och att man skall ha klarhet i defini 30 november 1990 tionerna när man skriver grundlagsregler — tror jag inte att man kan komma så mycket längre när det gäller skyddet för egendomsrätten eller vidta någon grundlagsreglering av sådana begrepp som näringsoch yrkesfrihet och familjerätt. Jag tycker faktiskt inte heller att skyddet för nationalparker och vissa älvar har någon plats i en grundlag. Om man grundlagsreglerar med måtta och så mycket som möjligt koncentrerar sig på orubbliga rättigheter som klart kan definieras och inte tillåter några undantag, då undgår man risker för konflikter mellan juridiska och politiska organ. Sådana konflikter kan annars leda till att utnämningar av domare och andra befattningshavare med funktioner inom rättsvården politiseras. Jag har sympatier för mycket av det som Bertil Fiskesjö har sagt om hur man skall kunna uppnå kvalitet i lagstiftningsarbetet. Lagrådet är ett bra hjälpmedel liksom självfallet den juridiska och statsvetenskapliga expertis som finns i kanslihuset och i riksdagens utskott. Men i slutledet måste man också — det medger jag — acceptera en rättslig kontroll av systemets efterlevnad. Det sker genom att lagprövningsrätt tilldelas domstolar och andra rättstillämpande myndigheter. Denna rätt är nu grundlagsfäst, vilket markerar dess betydelse. Avsikten är dock inte att domstolarna och förvaltningsmyndigheterna skall få politisk makt. Lagprövningen bör i tillämpningen vara restriktiv. Utskottets ställningstagande innebär ett nej till att uppenbarhetsrekvisitet i lagprövningen stryks, och vi motsätter oss lika bestämt som tidigare införandet av en förvaltningsdomstol som alternativ till nuvarande rättsinstan sers prövning. Med dessa ord har jag berört några enligt min mening viktiga principiella frågor som konstitutionsutskottets betänkande aktualiserar, och jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan i samtliga delar.

Fru talman! Nu har jag friheten att svänga litet åt olika håll. Först vill jag säga att det är litet övermaga av miljöpartiets representanter att här i talarstolen påstå att miljöpartiet har vitaliserat den svenska politiken så pass att alla andra partier skyndar sig att skriva om sina politiska program. Jag vill upplysa Hans Leghammar om att vi inom centerpartiet gör en revision av partiprogrammet vart tionde år, oavsett om det finns något s.k. miljöparti här i kammaren eller ej. Jag vill också upplysa Hans Leghammar om att med det program som centerpartiet har är vårt parti ett miljöparti. Vi hade ett miljöprogram långt innan miljöpartiet krypit ur äggskalet. Ni har ju i stor utsträckning helt enkelt plagierat stora delar av den verksamhet som vi sedan länge har bedrivit bl.a. här i riksdagen, och det har ni undan för undan också upptäckt vilket man märker i den vilsenhet som ni ibland ådagalägger i den allmänna debatten. Så till Olle Svensson några plockkommentarer men också några viktiga principfrågor. Olle Svensson sade i polemik med Bo Hammar att socialdemokraterna inte vill aktualisera republikkravet. Nej, det vill ni inte. Men 117 apropå partiprogram vill jag fråga varför ni har republikkravet kvar i partiprogrammet. Ni tycker alltså att det är trevligt med partiprogram som innehåller krav som ni över huvud taget inte har någon tanke på att verkställa. Olle Svensson talade mycket om valsättet och redovisade hur han varit en ivrig förespråkare för majoritetsval. Alla vi som suttit i riksdagen länge — kanske alltför länge — vet att det är på det sättet. Men jag uppfattade större delen av Olle Svenssons anförande på det sättet att han fortfarande är anhängare av ett sådant system. Han hade också i ett långt avsnitt i sitt anförande mycket berömmande ord att säga om det konstiga förslag som moderata samlingspartiet presenterade härförleden, något som vi hade anledning att diskutera här för någon tid sedan. Också det går ut på att begränsa proportionaliteten och alltså göra valsystemet mindre rättvist i syfte att få till stånd något som kallas starkare regering — vad nu det är för någonting. Det är en myt att påstå att vi haft starka regeringar tidigare, i den mening som Olle Svensson påstår. Jag vill erinra om att flertalet socialdemokratiska regeringar — för det är väl sådana som Olle Svensson tänker på — har varit minoritetsregeringar. Det är väl ingen skam att ha minoritetsregeringar! Regeringsfrågan skall enligt min mening lösas på grundval av de omständigheter som föreligger efter de olika valen med hänsyn till relationerna mellan partierna. I detta sammanhang vill jag fråga Olle Svensson: Är det så att det inom socialdemokratin fortfarande finns starka krafter som vill ändra valsystemet på ett sådant sätt att det skall tillgodose det som Olle Svensson kallar för kravet på starkare regeringar? Har ni någon planering på den punkten så är det ju intressant att det förhållandet i sådana fall framhålls i den allmänna debatten. Så till frågan om handlingskraft. Ja, Margaret Thatcher är ju vald enligt det system som Olle Svensson tycker är så fint. Olle Svensson och jag var alldeles nyligen i Storbritannien för att ta del av vad många människor just nu tycker om Margaret Thatchers regering. I opionsundersökningar får hon stöd av 34 90 av befolkningen, medan hon regerar med en överväldigande majoritet i parlamentet i enlighet med det valsystem som Olle Svensson tycker är så jättefint. Olle Svensson gav mig litet slängar. Han tyckte att vår reservation var dålig. Men samtidigt ansluter sig Olle Svensson till samma synsätt som det som jag har, nämligen att grundlagen skall vara begriplig, klar och tillämpbar. Då måste vi se till att den är det — annars får vi det system som varken Olle Svensson eller jag vill ha, nämligen att jurister kliver in och talar om vilken konstitutionell rätt som i själva verket gäller. Det är ju det som vii centerpartiet vill undvika. Olle Svensson borde därför ansluta sig till vår reservation. Han sade att vi inte hade angivit vilka områden det gäller. Jodå, det har vi visst gjort! Vi förde diskussioner om normgivningsmaktens fördelning i samband med behandlingen av planoch bygglagen. Det var en oändlig debatt. Det tog en förfärlig tid innan vi kunde lösa den frågan, därför att normgivningsfördelningen är oklar i grundlagen. Skattebegreppet har också varit uppe till diskussion flera gånger. Jag debatterade myndighetsbegreppet med Kjell-Olof Feldt. Han påstod att löntagarfonder var en innovation. Jag föreslog dödsbo. Vi blev inte ense på den punkten, men till slut blev löntagarfonderna förklarade som myndig = Prot. 1989/90:36 heter. 30 november 1990 Till slut, fru talman! Vad är det för fel, Olle Svensson, på det författnings förslag som vi har framlagt i vår reservation om utlandssvenskarnas rösträtt? Vissa grundlags
Fru talman! Genomgående för våra reservationer i det här betänkandet är inriktningen att den enskildes ställning och rätt skall stärkas och att den demokratiska beslutsprocessen skall förbättras. Olle Svensson, vad finns det för starka skäl för det socialdemokratiska minoritetspartiet att inte ge en minoritet i denna kammare den möjlighet som ligger i ett utvidgat folkomröstningsinstitut? Vilka allvarliga skäl finns det att motarbeta att man får vända sig till svenska folket för att få reda på opinionen i en alldeles speciell fråga? Vad finns det för starka skäl för att hindra att den rösträtt som jag trodde var fullkomligt självklar för alla människor grundlagsfästs? Varför skall de människor som verkar i Sverige vara diskriminerade på så sätt att deras rösträtt inte är grundlagsfäst? Vad är det som är fel i att pröva frågan om ett ökat personval? Det är ju vad vi begär. Vad är det som är fel i att ge den enskilde väljaren rätten och möjligheten att direkt påverka ett val genom att rösta på just sin kandidat? Detta är ju inte någonting nytt internationellt sett. Nu begär vi alltså att frågan prövas. Vad är det som är så farligt i detta? Jag kunde också fortsätta att fråga — Olle Svensson berörde inte den frågan, såvitt jag förstår — vad som är galet i att pröva frågan om ett minskat antal ledamöter i denna kammare. Däremot tog Olle Svensson upp frågan om författningsdomstolen. Jag har tidigare i den här debatten nogsamt betonat att det inte gäller att på något sätt minska kraven på en väl fungerande grundlag. Det gäller att ytterligare förstärka den enskildes skydd mot att hans grundlagsfästa rättigheter åsidosätts. Detta skulle enligt vår mening kunna ske genom inrättandet av en författningsdomstol. Även på den punkten begär vi att frågan skall utredas. Jag frågar igen Olle Svensson: Vad är det som är galet och fel i att pröva denna fråga?
Fru talman! Olle Svensson motiverade att han ville ha starkare regeringar med att den ekonomiska politiken inte har kunnat föras med styrka och konsekvens. Detta är en ny debattomgång. Flera söker nu använda bekymren inom ekonomin som argument för att göra konstitutionella förändringar. Sanningen är ju den, att det inte har varit någon konsekvens och styrka därför att socialdemokraterna inte själva vet riktigt vad de vill! De har inte några nya idéer om hur den ekonomiska politiken skall kunna förstärkas. De är osams internt. De har rosornas krig. Det är detta som gör att den ekonomiska politiken blir så splittrad. Men då försöker man krypa undan detta genom att säga att man skall vara överrepresenterad här i riksdagen. Det löser faktiskt inte det problemet! I själva verket är det ju så — och den debatten har vi fört i tidigare ärende — 119 att den socialdemokratiska maktapparaten måste splittras upp. Den skall inte stärkas ytterligare. Den socialdemokratiska hegemonin här i landet måste försvinna. Vad är det för fel på att våga släppa ut de socialdemokratiska kommunalpolitikerna på egen hand i en valrörelse, utan att behöva ha det nationella stödet, så att det ges möjlighet att ta bort den gemensamma valdagen? Jo, det är alltså sammanhållningen och den gemensamma makten och det kollektiva tänkandet. Vad är det för fel på att väljarna skall kunna vara med om att styra vilka personer som skall representera dem? Jo, bakgrunden är ju den att socialdemokraterna inte vågar göra det, därför att då kan man inte göra någon uppdelning av vilka som skall representera facket, vilka som skall representera partiet och vilka som skall representera andra särintressen. De vågar ju inte ens hålla provval internt i det egna partiet! Och det är samma argument när man inte vill ha fler folkomröstningar: det är farligt när människorna börjar få tycka själva och få litet mer personlig makt. Om grundlagsregleringen av äganderätten säger Olle Svensson: Det måste vara värdegemenskap när det gäller de här frågorna, och det här är en kontroversiell fråga. Ja, där får vi beviset för att socialdemokratin inte tycker att det är bra att vanligt folk äger i det här landet. Det skall ske kollektivt, och man skall urholka äganderätten; det är en kontroversiell fråga. Det går att stärka småfolket genom att se till att de kan äga mer, genom att inte straffbeskatta vinstandelar, genom att sluta urgröpa de privata pensionerna, genom att se till att man kan få omvandla hyreslägenheter till bostadsrätter, osv. — alltså en politik för att stimulera ägande och sedan säkerställa detta ägande också för småfolket. — Detta var också en kommentar till Bo Hammars tidigare inlägg. Grundlagsregleringar skall vi göra där det behövs och där det är viktigt, men vi skall göra det med måtta. Jag delar den uppfattningen att man inte kan föra in allting i grundlagen. Till Hans Leghammar vill jag bara säga beträffande den politiska åsiktsregistreringen och arbetet i säpo, att det jag sade inte var någon kritik av att ni för fram de här frågorna i riksdagen — självfallet inte. Jag ville bara förklara varför folkpartiet har intagit den ståndpunkt som vi har. När det gäller representation i säpokommittén osv. skall Hans Leghammar inte vända sig till mig utan till regeringen.
Fru talman! Olle Svensson påstår att vi inte behöver grundlagsskydda nationalparkerna och de outbyggda älvarna. Då vill jag ha ett klart svar: Kommer de att vara skyddade utan att vi grundlagsskyddar dem? Lovar Olle Svensson på stående fot att ni aldrig kommer att bygga ut någonting i någon av nationalparkerna och inte heller längs med de fyra outbyggda älvarna? Bertil Fiskesjö anklagade mig för ett övermaga anförande. Ibland har man svårt att hålla tillbaks skrattet, när han verkligen öser galla över mig och vill göra miljöpartiet till någonting inte större än en flugskit, som inte har tillfört någonting till svensk politik. Temo gjorde förra hösten en undersökning, som visade att ungefär 70 26 — Prot. 1989/90:36 av befolkningen i detta land trodde att miljön skulle bli bättre med miljöpar 30 november 1990 tiet i riksdagen. Befolkningen i detta land litar jag nog mera på i detta fall - än Bertil Fiskesjös animerade anförande alldeles nyss. Sedan kommer han dragande med att vi skulle ha plagierat centerns miljöprogram! Bertil Fiskesjö! Jag har faktiskt drivit miljöpolitik i snart tio år, och en av anledningarna till att jag var med och startade miljöpartiet var just min stora besvikelse över centerns agerande i dessa frågor, inte minst i kärnkraftsfrågan. Ser och hör Bertil Fiskesjö ingenting i debatten, eftersom han säger att vi plagierar centern och står för ungefär samma frågor? Trycker Bertil Fiskesjö och jag på samma knappar i alla voteringar? Då skulle man ju kunna prata om att vi hade plagierat någonting, men det är faktiskt så att vi har oerhört olika åsikter i väldigt många frågor. Jag vill bara nämna några: trafikpolitik, miljölagstiftning, jordbrukspolitik och synen på tillväxt. Men låt mig återkomma till frågan om en vitalisering av demokratin. Bl.a. det förhållandet att jag med min blotta närvaro här i kammaren kan uppröra på det vis som skedde visar att vi vitaliserar debatten.

Fru talman! Jag vill säga till Olle Svensson att det är en styrka för vår demokrati att vi här i kammaren har en mångfald som speglar de olika politiska strömningar som finns i vårt folk. Ett majoritetsvalssystem skulle skapa en oerhörd ensidighet både geografiskt och åsiktsmässigt. Det är inte mitt problem, men jag tror att det skulle vara helt förödande för det socialdemokratiska partiet. Det är väl problemet med svaga regeringar som den socialdemokratiska att det är så svårt att samla sig kring en linje. Birgit Friggebo var inne på den saken. Skulle vi ha ett majoritetsvalssystem med enmansvalkretsar, skulle ni få rena inbördeskriget vid fastställandet av vem som skulle kandidera i de olika valkretsarna. Men det där är inte mitt problem. Slutligen vill jag säga något till Birgit Friggebo beträffande detta att skriva in egendomsrätten i grundlagen. Skulle verkligen riksdagen beröva småfolket dess ägande -— villor, bostadsrätter, privata konsumtionsvaror och kapitalvaror? Det handlar ju inte om detta utan om att riksdagen måste ha en möjlighet att gå in och förändra när det gäller de stora maktoch ägandekoncentrationerna i vårt samhälle. Det gäller de stora ekonomiska imperierna. Ingen kan bestrida att vi i vårt land faktiskt har en ägandekoncentration som vida överstiger vad som är vanligt i de flesta andra länder inkl. USA. Skrivs det då in i grundlagen att det rör sig om någonting som riksdagen inte får rubba, så att det blir frågor som nästan kräver att man går till domstol, ja då har ni avlövat riksdagen och också försvårat ett demokratiskt inflytande för vanliga människor när det gäller den ekonomiska utvecklingen i vårt land.

Fru talman! Jag skall kanske inte förlänga den här sena debatten. Men det är tydligt att vissa av de principiella frågor som jag tog upp intresserar de övriga deltagarna i debatten. Låt mig slå fast följande. Jag har i dag självfallet inte propagerat för inför 121 ande av majoritetsval i enmansvalkretsar.

Den minoritetsparlamentarism och splittringsparlamentarism som vi har fått är verkligen ett problem. Jag tyckte att det var intressant att man från moderat håll kunde medge att man kan verka för ett valsätt som inte ger ett fullständigt proportionellt utslag. Driver man den tesen behöver man inte utgå från att det bara är överrepresentation för socialdemokratin som eftersträvas. Man kan på liknande sätt få en överrepresentation för de borgerliga partierna, om de kan hålla ihop. Det gäller alltså två olika alternativ inom svensk politik. Är det inte möjligt att föra en sådan debatt blir jag mycket ledsen. Då får Birgit Friggebo hoppa på Svante Nycander och alla statsvetare som fört det här resonemanget och framhålla att det här är så hemskt. Jag tycker att det är en ganska intressant debatt. Den andra frågan som jag ville ta upp gäller grundlagsreglerna. Hur långt skall vi i en demokrati sträcka oss när det gäller att formulera grundlagsregler? Jag sade att när det gäller en fråga som frågan om egendomsrätten kan man kanske inte komma längre än dit man har kommit i Hjalmar Mehrs och Gunnar Heckschers utredningar. Skall man verkligen inte erkänna att det kan finnas en motsättning mellan egendomsrättens krav och samhällets krav — krav när det gäller strandskydd, miljölagstiftning osv.? Låt oss inte krångla till den demokratiska beslutsprocessen genom att skriva in så mycket i grundlagen. Låt oss ta en ärlig kamp mot varandra i riksdagen, med majoritetsbeslut här i riksdagen. Jag vill ge samma svar till Hans Leghammar: Han tror väl på sin möjlighet att övertyga svenska folket och väljarna om sin uppfattning när det gäller älvarna. Men låt det förbli ett beslut i riksdagen genom vanlig lagstiftning, inte för inte en grundlagsreglering på det området. Det är mitt svar på denna fråga. Sedan förde jag en diskussion med Bertil Fiskesjö om riskerna med att försöka lösa problemen genom att se på de oklara punkterna. Jag tror inte att Bertil Fiskesjö har något bidrag härvidlag. När vi har möjlighet att klarare utforma grundlagsreglerna på dessa områden är jag beredd att tillstyrka, men jag har inte funnit att det är möjligt i dag. Det här har varit föremål för diskussion i olika utredningar där samtliga partier har varit representerade. Ge då inte sken av att det här är så enkelt att lösa. Jag tror alltså på lagstiftning av god kvalitet. Jag menar att man skall utnyttja lagråd, jurister osv. Men riksdagen skall inte underkänna sin egen förmåga att skriva så bra lagar att juristerna behövs i annat än undantagsfall, med den begränsade lagprövningsrätt som vi har i dag. Sedan till den ekonomiska politiken. Inte fick vi väl något exempel på hur bra det kan gå, när de borgerliga regeringarna hade hand om ekonomin. Nej, det fanns ingen särskild styrka och konsekvens, trots att de borgerliga partierna hade majoritet. Orsaken berodde på splittringen. Det vore kanske inte så dumt att tänka litet på ett valsätt som kunde stimulera till ökad sammanhållning inom borgerligheten, men jag tror inte att det finns någon fram komlig väg i dag. Jag tror att vi i stort sett kommer att få leva med dagens regler när det gäller vårt valsätt.

Fru talman! Olle Svensson argumenterar hårt för att man inte skall belasta grundlagen med för mycket. Det ligger naturligtvis en hel del i det resonemanget. Skriver man in för mycket, kan grundlagen tunnas ut som dokument. Vad vi här har diskuterat är konkreta punkter, där man naturligtvis kan tycka både det ena och det andra. Den debatt som jag förde med Olle Svensson avsåg ju gällande grundlag. Den korta erfarenhet som vi har av grundlagen, gott och väl 15 år, visar ju, och det är det som är det intressanta, att vi har hamnat i svårigheter på en rad punkter när det gäller tillämpningen. Vi har haft stora gräl här i kammaren med våldsamma anklagelser från olika håll. Det har skett i anknytning till behandlingen av sakfrågor. Det är sådant som jag tycker att vi skall undvika. Vi skall ha en grundlag, vars innebörd vi alla är överens om när det gäller de saker som verkligen är reglerade i grundlagen. Vi har i centern angivit några områden där vi anser att vi skall sätta oss ned och resonera. Det är svårt att skriva grundlag, det vet alla vi som har varit med en gång i tiden. Men detta att det är svårt medför att man måste vara beredd att efter en tid diskutera vissa saker på nytt, saker som inte har fungerat så bra. Det är det vi vill som ett led i vår strävan att hålla grundlagen fräsch. När det gäller konkreta punkter ställde jag vid två tillfällen frågor om grundlagsreglering av utlandssvenskarnas rösträtt. Det är en konkret fråga, ett färdigt förslag. Inga principiella invändningar finns mot det. Varför i all världen vill man då inte bifalla det förslaget? Är det därför att man planerar att avskaffa rösträtten för utlandssvenskar? Slutligen till Hans Leghammar: Upprörd? Nej, jag är inte särskilt upprörd. Jag tycker om att få litet fart på debatterna som jag deltar i, så det är möjligt att jag hade ett röstläge som störde Hans Leghammars stilla ro. I anslutning till vad Hans Leghammar hade sagt om partierna och programskrivningen gav jag en redovisning av min uppfattning, som jag anser är väl verifierad. Jag kan naturligtvis dokumentera den, om Hans Leghammar skulle önska det.

Fru talman! Något mer stockkonservativt än dagens socialdemokrati torde knappast stå att finna.

Nej, nej och åter nej! Kan man tänka sig något mer tillbakasträvande?
Fru talman! Olle Svensson talade i sitt inledningsanförande engagerat om problemen med den s.k. splittringsparlamentarismen. Uppenbarligen vill han försöka hitta någonting som gör att vi kommer bort från den. Det är säkert hans önskan att det gick att göra det. Han hänvisade också till att han tidigare hade intresserat sig för enmansvalkretsar. Jag tycker att detta är en oerhört intressant debatt. Men om Olle Svensson får litet mothugg, betyder ju inte det att debatten är hemsk. Det kan väl inte vara så att bara Olle Svensson skall få delta i den här debatten. När jag började tala om den ekonomiska politiken, hade jag framför allt en artikel av Carl Johan Åberg i åminnelse — han skrev den i somras eller på höstkanten. Han räknade upp en rad viktiga frågor, där det behövde åstadkommas strukturförändringar, och han sade att eftersom vi inte har en stark socialdemokratisk regering med överrepresentation, kommer dessa frågor inte att lösas på ett bra sätt. Det visade sig då att i alla de frågor han räknat upp var det splittring inom socialdemokratin som gjorde att man inte kan göra någonting. På flera av de där punkterna fanns det stöd här i riksdagen från andra partier för att åstadkomma någonting. Olle Svensson har svårt att bestämma sig, tycker jag. Å ena sidan gläder han sig gång på gång åt att blockpolitiken har luckrats upp. Kritstrecket i mitten börjar försvinna, och det tycker han är bra. Å andra sidan säger han att han vill ha ett system som kan ge starka regeringar och om det var borgerliga regeringar skulle ett sådant system hålla samman de borgerliga partierna. Inte är det väl en sådan sak som valsystemet som avgör om partier kommer till samma sakpolitiska uppfattning? Det tror jag inte ett ögonblick på. Oenighet i sakfrågor undanröjer man inte med konstitutionella förändringar.
Fru talman! Jag misstänkte att jag inte skulle få något positivt svar av Olle Svensson om grundlagsskyddet för nationalparkerna och de outbyggda älvarna. Han kunde inte ge mig någon garanti, utan han sade litet smått fadersaktigt att det hänger på mig och min förmåga att övertyga väljarna om älvar och nationalparker kommer att bevaras eller inte. Det lugnar mig knappast, men inget ont utan att det har något gott med sig. Jag lovar att jag skall strida ordentligt, och en dag kanske vi har grundlagsskydd för de sista orörda älvarna och för nationalparkerna.